Herr talman! Vpk deltar inte i den allmänna överbudsauktionen när det gäller att bjuda mest pengar till barnfamiljerna. Vpk:s familjepolitik bygger på andra värderingar, där kampen för en bättre livsmiljö och livskvalitet går hand i hand med kampen för ekonomisk rättvisa. Det är sant att barnfamiljerna, precis som de flesta vanliga människor i vårt land, har förlorat mellan 10 och 15 96 av sina inkomster under senare år och att barnfamiljerna måste kompenseras för det. Men att stödja barnfamiljerna handlar inte bara om att dela ut pengar utan i hög grad om andra saker såsom att ha tillgång till bra barnomsorg, nära och bra barnhälsovård, bra skolor, att kunna bo i en levande och fungerande bostadsmiljö och att ha en bostad till rimligt pris, att kunna äta bra och billig mat, att få kortare arbetsdag och framför allt att ha ett arbete som känns meningsfullt och med en lön som räcker till att leva på. De här sakerna som jag har radat upp är viktiga delar av grunden för den livskvalitet som vpk eftersträvar. Den försämring av den offentliga sektorn som nu pågår — och som regeringen också bidrar till att genomföra, bl.a. genom att dra in 2,5 miljarder kronor från kommunerna — är ett mycket allvarligt hot mot de flesta barnfamiljers livssituation. De borgerliga föreslår en utförsäljning av stora delar av den offentliga sektorn. I stället för att ha en gemensam, solidariskt skattefinansierad sektor skulle vi få ett system som bygger på att var och en betalar för sig själv. Det skulle ju gå bra för dem som har det gott ställt i vårt samhälle, men för de många som inte har det skulle det betyda att de inte hade råd att efterfråga den service och hjälp de nu kan få. Vpk:s krav på att slå vakt om och bygga ut den offentliga sektorn gynnar i hög grad barnfamiljerna, men skulle också betyda mycket för andra ekonomiskt svårt ställda grupper i vårt samhälle.

Herr talman! Moderaterna är mer förankrade i verkligheten, säger Ingegerd Troedsson. Jag förnekar inte att moderaterna är förankrade i en verklighet, men jag tror inte att det är den verklighet som gäller de stora grupperna i samhället. Det beror alltså på i vilken verklighet man lever. Ingegerd Troedsson tycker inte om att höra talas om vårdnadsersättningen eller skattesänkningarna för höginkomsttagarna. Men det är väl så i det politiska livet, Ingegerd Troedsson, att vi får höra talas om de förslag som vi lägger fram. Jag kan upprepa det förslag som fanns före valet från moderaterna om att man skulle ta bort det statliga stödet till färdtjänsten, vilket naturligtvis hade drabbat utvecklingen i kommunerna, osv. Vi får nog tåla att man repeterar de förslag som har kommit från de olika partierna. Det är stora skattesänkningar som moderaterna och även andra partier vill ha. Det låter ju väldigt bra, men hur skall man då kunna tillgodose de behov av social trygghet och service som är en del av vårt välfärdssamhälle? Man försämrar ju då möjligheterna till barnomsorg —- men vi har hört att barnomsorgen har Ingegerd Troedsson inte värst mycket till övers för — , god sjukvård, social hemhjälp och omvårdnad av våra gamla. Jag tycker att det är en fin princip vi har i det här landet att vi solidariskt över våra skatter betalar det mesta av den sociala välfärden. Alla vi löntagare betalar lika mycket när vi ligger på sjukhus, vare sig det är fråga om förste vice talmannen Ingegerd Troedsson eller textilarbeterskan från Borås. Man drar alltså en avgift för den tid vi ligger på sjukhus, men den vård vi får kostar så mycket mer. Om jag ligger på en intensivvårdsavdelning kostar det 4 000 kr. ungefär och på en vanlig kirurgavdelning 2 000 kr. Det behöver vi inte betala, ty vi har denna solidariska finansiering i ett Välfärdssverige, som jag tycker att vi skall vara stolta över och bygga vidare på. Daniel Tarschys säger att jag vill diskutera fattigdomsfällan år 1991. Jag skall be att få upprepa vad jag sade. Enhetstaxor inom barnomsorgen, Daniel Tarschys, tycker jag att vi skall återkomma till när vi har en fullt utbyggd barnomsorg. Då är jag med och diskuterar en låg enhetstaxa — inte den höga nivå på enhetstaxan som folkpartiet föreslår i många kommuner och som skulle utesluta möjligheten för många låginkomsttagare att ha sina barn på daghem. Det var intressant att notera att Daniel Tarschys tycker att vi kan ta bort bostadsbidraget. Det är ett av de selektiva instrument vi har, och jag tror att det betyder väldigt mycket för barnfamiljerna. Naturligtvis är också det KBT som vi har för pensionärerna mycket viktigt. Jag tycker att en av de stora orättvisorna när det gäller den gruppen är att detta är så olika i olika kommuner. Till Ulla Tillander vill jag säga att pensionsberedningen ju är tillsatt och har att se över vissa delar av ATP-systemet. Jag vet också att den skall se på den fråga som Ulla Tillander tog upp här. Men jag minns att Karin Söder under den allmänpolitiska debatten beklagade att hon när det gäller den nämnda gruppen änkor inte hade fått gehör inom den borgerliga regeringen. Även då hade ni ju möjlighet att ta upp frågan, men det verkar precis som att man under den tiden inte behövde aktualisera sådana här saker. Men nu kräver man att socialdemokraterna skall ta itu med det som ni misslyckades med under de borgerliga regeringsåren. Av den rapport som helt nyligen lämnats till mig framgår att om man ser på inkomsten före skatt har det inte skett någon reallönehöjning 1985, men om man tar med den skatterabatt som utgick förra året har det varit en reallönehöjning. Jag glömde att kommentera Inga Lantz anförande. Hon säger i sitt första inlägg angående statistiken över socialbidragstagare att vpk väldigt länge känt till detta och kunde tala om hur problemet skall lösas. Jag beklagar att regeringen och hela regeringskansliet inte har den förmågan att tränga igenom alla siffror som tydligen vpk har. Det räcker inte bara med att ha siffror. Man måste också få fram orsakerna till det stora antalet bidragstagare innan man kan sätta in åtgärder. Det kommer en delrapport mot slutet av våren, och före årsskiftet skall analysgruppen vara klar med sitt arbete. Då hoppas jag att vi får anledning att tillsammans diskutera vad det är för åtgärder som behövs för att förbättra situationen. Vi vill inte på något sätt från regeringens och socialdemokratins sida förneka problemet med socialbidragstagarna. Vi tycker tvärtom att vi har tagit frågan på allvar när vi tillsatt den här gruppen, som seriöst skall utreda hur man skall kunna avhjälpa problemet. Det är alltså viktigt att man får fram orsakerna. Utan att resultatet av arbetet är klart vill jag säga att regeringens politik går ut på att se till att människorna får arbete. Om man lyckas minska arbetslösheten, sänka budgetunderskottet och få en positiv reallöneutveckling, är detta det bästa medlet att få ner antalet socialbidragstagare. Jag hälsar med tillfredsställelse det stora intresse som de borgerliga partierna i dag har visat för att försöka komma till rätta med den besvärliga situation som många låginkomsttagare i detta land har.

Herr talman! Diktatur, våld, förtryck och svår fattigdom är vardagen för större delen av världens befolkning. Under det senaste årtiondet har situationen ytterligare förvärrats för jordens sämst ställda. Jag har mot denna bakgrund alltid känt det svårt att ta ordet kris i min mun då vi i Sverige debatterar ekonomisk politik. Kris är egentligen ett ord som vi borde reservera för alla som inte kan drömma om ett hem, mat för dagen, utbildning, etc. Låt oss i detta perspektiv diskutera dens.k. nyfattigdomen i Sverige - inte, låt mig poängtera det, för att problemen skall nonchaleras eller förringas utan för att vi skall vara tacksamma för den unika möjlighet vi har att hjälpa dem som har det besvärligare än vad vi själva har. I en debatt om det som kallas nyfattigdom är det givetvis angeläget att betona vikten av att skapa arbete till alla, eftersom en stor del av socialbidragsmottagarna är arbetslösa, främst långtidsarbetslösa som blivit utförsäkrade samt ungdomar som inte kunnat få tag i ett heltidsarbete. Att vi under senare år har haft en misslyckad regionalpolitik gör att möjligheten till arbete till stor del beror på vilken bostadsort man har. Flyttlasspolitiken medför också i sin tur fördelningspolitiska problem. I samma takt som invånarantalet i Helsingfors och andra överhettade regioner ökar stiger hyror och andra omkostnader, vilket gör att de som har det ekonomiskt besvärligt hamnar i en än värre situation. En god regional balans är alltså ett verksamt medel mot den s.k. nyfattigdomen. Utflyttningen från glesbygden och skogslänen liksom Skåneregionens, Bergslagsregionens och sydöstra Sveriges allt större arbetsmarknadsproblem är bevis på att regeringen misslyckats med att bekämpa arbetslösheten. Det ökande antalet människor som av arbetsmarknadsskäl har förtidspensionerats, de långtidsarbetslösa som har blivit utförsäkrade och den ojämförligt högsta öppna arbetslösheten under en högkonjunktur sedan andra världskriget visar hur allvarlig situationen på arbetsmarknaden är. Barnfamiljernas ekonomiska situation diskuteras intensivt. Två gånger har nu biträdande socialminister Bengt Lindqvist mött delegationer från moderaterna, folkpartiet och centerpartiet för att resonera om vad som ekonomiskt kan göras för barnfamiljerna. Fogligt och fromt har massmedia rapporterat om vad delegaterna från oppositionen kräver; någon form av vårdnadsersättning är ett absolut krav om moderaterna, folkpartiet och centern skall göra upp med regeringen. Herr talman! Det är säkert en mängd människor som uppfattar detta som att det skulle finnas en rejäl gräns mellan oppositionspartiernas och socialdemokraternas ståndpunkter. Men, alltihop är åtskilligt av semantiska dribblingar, anser jag. Finns det någon som kan förklara för mig vad det är för skillnad mellan ett höjt barnbidrag och ett obeskattat vårdnadsbidrag? Kan det verkligen vara så ynkligt att socialdemokraterna är så förskräckta för ordet vårdnadsbidrag och att oppositionspartierna med det ordets makt försöker inbilla folk att valfriheten står och faller med begreppet vårdnadsbidrag? Om det inte vore så att Bengt Lindqvist och andra socialdemokrater vore så ängsliga för att någon högljudd kvinnoklubb skulle sparka bakut, så skulle ministern få kraven på obeskattat vårdnadsbidrag att framstå som smått komiska, om man ovanpå barnbidraget staplar ett bidrag som man gott kunde få kalla vårdnadsbidrag i stället för högre barnbidrag. Det åstadkommer förstås litet extra byråkrati eftersom beloppen måste spaltas upp på utbetalningstalongen, men för barnfamiljerna spelar det inte den ringaste roll om pengarna kallas barnbidrag eller vårdnadsbidrag. Man kan naturligtvis göra gällande att vårdnadsbidrag enbart skulle utgå under exempelvis barnets tre första levnadsår och därför borde särskiljas från barnbidraget. Men lika väl som barnbidraget kan konstrueras så att det blir högre om man har flera barn, kan det givetvis differentieras så att ett högre bidrag utgår för barn i viss ålder. Herr talman! Jag vill belysa detta för att påvisa skillnaderna mellan olika partiers stöd till barnfamiljer. Skiljelinjen går inte mellan vårdnadsbidrag eller barnbidrag. Skiljelinjen går mellan dem som vill rikta stödet till de barnfamiljer som i ekonomiskt avseende har det speciellt besvärligt och dem som vill dela ut bidragspengar generellt. Barnbidrag och obeskattade vårdnadsbidrag är samma sak. Däremot innebär kds-modellen med en beskattad vårdlön att de som själva av egen fri vilja väljer att vara hemma eller arbeta deltid medan barnen är små får ett större ekonomiskt tillskott än andra. Alla undersökningar visar att det är just enförsörjarfamiljerna som har den mest pressade ekonomiska situationen av barnfamiljerna. En fördelningspolitik som är värd namnet måste också inriktas på att förändra skattesystemet så att det tar hänsyn till försörjningsansvar. Om båda makarna i en familj arbetar halvtid, så att de kan turas om att vara hemma hos barnen, betalar denna familj avsevärt lägre skatt än om en av föräldrarna skall dra ihop samma summa ensam. Trots att man har samma totala inkomst, samma försörjningsansvar och samma behov av mat, kläder och nöjen ökar skatten drastiskt för den familj som har en heltidshemarbetande och en heltidsförvärvsarbetande jämfört med den familj som har två deltidsinkomster. En tudelning av inkomsten vid beskattningen skulle utjämna denna skillnad. En tudelning av inkomsten innebär att föräldrar får slå ihop sina inkomster och dela dem mitt itu och skatta för var sin hälft. På grund av vårt skattesystems progressivitet innebär detta att samma familjetyper jämställs och den orättvisa som i dag råder undanröjs. För att inte gynna höginkomsttagare bör överföringen begränsas till fyra basbelopp.
Herr talman! Fru Sigurdsen använde sin sista replik till att säga att folkpartiet vill avskaffa bostadsbidragen. Jag skulle vilja till protokollet få antecknat att detta påstående saknar grund i våra motioner, i vårt agerande i övrigt och i vad jag sagt här i dag. Vad vi har sagt är att vi vill frysa bostadsbidragen på nuvarande nivå och successivt ersätta dem med andra typer av stöd till barnfamiljerna. Syftet är givetvis inte att de som i dag mottar bostadsbidrag skall bli lidande på kuppen. Vad vi vill åstadkomma är, precis som det sägs i LO-utredningen som jag tidigare citerade, att man successivt ersätter bostadsbidragen med andra stödformer.
Socialförsäkringsutskottets betänkande 8 och utbildningsutskottets betänkande 9 kommer att debatteras i tur och ordning, och voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.

Herr talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas dels regeringens förslag om vissa lagstiftningsåtgärder inom ramen för det s.k. frikommunsförsöket, dels ett antal motioner rörande såväl detta försök som andra kommunala frågor. Försöksverksamheten har tillkommit för att pröva friare former för kommunerna att bedriva sin verksamhet och syftar också till att pröva nya former för samverkan mellan stat och kommun. Det är naturligtvis värdefullt att så långt möjligt söka minska byråkratin och öka effektiviteten i det kommunalpolitiska arbetet. Det finns därför anledning att visa stor öppenhet för förslag med en sådan inriktning. Dess värre har det inte gått att få gehör i utskottet för ett antal sådana förslag, vilket är beklagligt och gör att värdet av försöksverksamheten begränsas. De av regeringen föreslagna lagstiftningsåtgärderna är inte särskilt dramatiska eller långtgående och har endast i ett fall föranlett en avvikande uppfattning inom utskottet. Det är vi moderater, som inte kunnat ställa oss bakom förslaget att miljöoch hälsoskyddsnämnderna i försökskommunerna skall ges de långtgående befogenheterna att kunna meddela förbud att ha hand om djur för dem som inte följer meddelade föreskrifter. Det är ur rättssäkerhetssynpunkt angeläget att dessa ärenden handläggs på ett riktigt sätt. Det är därför nödvändigt med tillgång till juridisk expertis, och enligt vår mening tryggas detta säkrast genom en fortsatt handläggning i länsstyrelsen. Utöver denna reservation har vi moderater också anfört en annan uppfattning än utskottsmajoriteten i ett antal frågor föranledda av motionsyrkanden. Vi anser således att frikommunerna skall få pröva en samordning av statsbidragen som en samlad resurs och så långt möjligt fritt få förfoga över denna. Nuvarande skatteutjämningsbidrag och specialbidrag bör därför samordnas till ett gemensamt bidrag. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget med hänvisning till att detta inte kommer från någon av försökskommunerna själva. Enligt vår mening kan detta rimligen inte vara ett skäl för att avvisa förslaget. Samma enligt vår mening felaktiga motivering använder utskottsmajoriteten för att avvisa ett förslag om öppna nämndsammanträden. Det är angeläget att vidga möjligheterna för allmänheten att ta del av den kommunalpolitiska verksamheten. Detta kan ske genom att låta också nämndsammanträdena liksom fullmäktigesammanträdena vara öppna. Det är tråkigt att utskottsmajoriteten inte vill medverka till denna möjlighet att skapa ett ökat intresse för de kommunalpolitiska frågorna, så mycket mer som vårt förslag inte innebär ett åläggande för kommunerna. Det är således kommunerna själva som skall kunna fatta beslut om öppna nämndsammanträden. Utskottsmajoriteten avvisar också möjligheterna för kommunerna att kunna införa kommunal vårdnadsersättning. Från allt fler kommuner framförs önskemål om att få erbjuda föräldrarna denna möjlighet inom barnomsorgen. Detta är emellertid inte förenligt med nu gällande kommunala kompetensbestämmelser. Enligt vår mening bör därför kommunallagen ändras så, att hindret för kommunerna att utge vårdnadsersättning undanröjs. Det är värdefullt med ökad valfrihet inom barnomsorgen och angeläget att skapa möjlighet för föräldrarna att ge sina barn den vårdform som de själva anser vara riktig. Det är beklagligt att folkpartiets representanter inte biträtt detta förslag om ökad valfrihet. I ett par reservationer har vi också ställt oss bakom förslag om vidgade möjligheter till kommundelningar och för att genomföra rådgivande kommunala folkomröstningar. I båda fallen gäller det att stärka demokratin och ge kommuninvånarna större inflytande och ökade möjligheter att påverka utvecklingen i sin kommun. Vi menar att regeringen skall vara lyhörd för initiativ från kommuninvånarna till att få dela sin kommun i avsikt att skapa bättre arbetsbetingelser och effektivare verksamhetsformer i mindre enheter. Vi anser också att frågor av särskild vikt och dignitet skall kunna bli föremål för allmänhetens bedömning även i andra sammanhang än vid själva valtillfället vart tredje år. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte velat medverka till dessa åtgärder för att förstärka den kommunala demokratin, bakom vilka de tre borgerliga partierna står samlade. De tre borgerliga partierna står också bakom kravet att lagstiftningen om närvarorätt för fackliga företrädare i kommunala nämnder och styrelser skall avskaffas. Enligt vår mening är det helt oacceptabelt att ett antal kommuninvånare, nämligen de kommunalt anställda, får en särställning när det gäller att påverka de kommunala besluten. Därtill medför systemet ökad byråkrati och ökade kostnader. Av en aktuell artikel i Svenska Dagbladet framgår att det råder ett brett missnöje ute i landet med denna lag. Bakom missnöjet står inte bara företrädare för såväl arbetsgivaren som facket utan också socialdemokratiska politiker. Bl. a. hävdar ett socialdemokratiskt kommunalråd att mycket få kommunalpolitiker tycker om lagen. Kommunalrådet tar avstånd från sina partikamrater i riksdagen i denna fråga och uttalar att lagen är ett exempel på den centralstyrning och det Helsingforssperspektiv som förekommer i partiet. Det finns uppenbarligen en majoritet ute i landet mot den gällande lagen. Likväl kommer socialdemokraterna här i riksdagen att med kommunisternas nödvändiga stöd genomdriva att lagen skall bestå. Man slår alltså vakt om ett förhållande som ur demokratisk synpunkt är ytterst betänkligt. Varför lyssnar man inte till rörelsen? Varför vidhåller man ett system som enligt utsago från en av de egna partiföreträdarna skapar en uppenbar fara för den kommunala demokratin? Slutligen, herr talman, anser vi moderater i en reservation att det skall vara möjligt för en kommun som beslutat sig för att använda beteckningen stad som benämning för kommunen att också använda beteckningarna stadsstyrelse och stadsfullmäktige även i kommunalrättslig betydelse. Kommunallagen bör således ändras så, att detta blir möjligt.

Herr talman! I mars 1984 föreslog regeringen att en försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse skulle genomföras i några kommuner och landstingskommuner. Avsikten var att det skulle öppnas möjligheter för de kommuner och landstingskommuner som ingick i försöket — de s.k. frikommunerna — att göra avsteg från statlig reglering i syfte att bättre kunna anpassa den kommunala organisationen till lokala förhållanden, bättre utnyttja de samlade samhällsresurserna samt åstadkomma ökad samordning och effektivitet i den kommunala verksamheten. Regeringens avsikt med försöket var alltså: bättre resursutnyttjande och ökad samordning och effektivitet i den kommunala verksamheten. Vi i folkpartiet stödde förslaget om försöksverksamhet, främst med utgångspunkt i chanserna att öka den enskilda människans möjligheter att påverka de kommunala besluten, även om vi tyckte att socialdemokraterna i det läget talade minst om just den enskilda människan. Vi lade fram en mängd förslag som vi ansåg skulle bidra till att öka närdemokratin, men som vi tyvärr inte fick gehör för den gången. Vi tycker fortfarande att dessa förslag skulle tjäna demokratins syfte, och därför återfinns många av våra förslag i de olika motioner som tas upp i det betänkande från konstitutionsutskottet som i dag behandlas. Vi har fortfarande svårt att få majoriteten med oss, och vi har därför varit tvungna att reservera oss på en mängd punkter i dagens ärende. Innan jag går in på de olika reservationerna vill jag mycket kort deklarera folkpartiets allmänna inställning till lokal demokrati. Vi i folkpartiet tror att få samhällsförändringar skulle i så hög grad frigöra människors energi, skaparkraft och initiativ som en fördjupad demokrati och radikalt ökad spridning av makten. I dag är alltför många människor uppgivna och tror att de inte kan påverka besluten i samhället. De har gett upp. Denna tendens måste brytas. Makten utgår från medborgarna, och därför skall beslut fattas så nära de berörda människorna som möjligt. Att sprida makten är en viktig fråga för folkpartiet. Demokratin kan aldrig vinnas en gång för alla, utan måste ständigt på nytt förankras hos människorna. Därför välkomnar vi försök av typen frikommuner — men vi tycker att de borde ha gjorts något djärvare. När det här försöket presenterades trodde nog många utvalda kommuner att det skulle vara fritt fram att kasta loss från moder Svea och bli en totalt självständig del av Sverige. Men så enkelt är det inte att frigöra sig, och socialdemokraterna har heller inte tillåtit försöksverksamheten att bli tillräckligt omfattande. Vad har då vi i folkpartiet klandrat regeringen för? Jo, först och främst tycker vi att man i detta försök borde pröva möjligheten med direktvalda lokala organ. Det skulle förstärka kommuninnevånarnas engagemang och känsla för den egna kommundelen. Genom direktval kan befolkningen i det berörda området verkligen känna att de representeras av dem som väljs till kommundelsnämnd, kommunfullmäktige eller vad det nu kan gälla för lokalt organ. Skälet mot direktvalda lokala organ sägs vara att den politiska majoriteten i ett lokalt organ kan skilja sig från majoriteten i kommunen. Naturligtvis kan det bli fallet, och naturligtvis kan det skapa problem vad gäller det politiska ansvaret för olika beslut. Men vi i folkpartiet tycker att det här hade funnits en chans att pröva denna möjlighet, som majoriteten tyvärr inte ställde upp på. Vi i folkpartiet beklagar detta. Ett annat förslag som vi inte heller fått gehör för gäller möjligheterna till kommunala folkomröstningar. Folkpartiet menar att en viktig metod för att stärka folkstyrelsen är att låta väljarna själva ta ställning till konkreta frågor. Därför borde utrymmet för kommunala folkomröstningar vidgas. Vi anser att det behövs en ”förfarandelag”, dvs. ett regelsystem som gör det enklare att ordna sådana omröstningar. Ett annat sätt att göra den kommunala verksamheten levande för medborgarna och öka intresset hos allmänheten för de beslut som fattas vore att göra det möjligt med öppna nämndsammanträden. Kommundelsrådens sammanträden har ju — åtminstone i Göteborg — varit öppna för medborgarna, och det har bidragit till livliga debatter framför allt när det gällt planfrågor. Det vore bra om man kunde hat.ex. delar av nämndsammanträden öppna för allmänheten. Detta skulle kommunerna i så fall själva få avgöra. Folkpartiet anser att regeringen intagit en alltför restriktiv hållning i fråga om kommundelningar. Där initiativet tas av kommuninvånarna själva borde staten också ha en positivare attityd än för närvarande. Det är inget självändamål att försvara alla de kommunsammanslagningar som gjordes på 1970-talet. Ibland har reaktionen varit att man delat upp kommunen i kommundelar — ibland kan det vara vettigare att dela på kommunerna. Här måste invånarnas inställning i högre grad komma att vara avgörande. Konstitutionsutskottets majoritet beslöt nyligen att införa facklig närvarorätt vid kommunala nämndsammanträden. Vi i folkpartiet tycker att detta är ett intrång i den kommunala demokratin som är principiellt oacceptabelt. Genom denna närvarorätt får den kommunala personalen en särställning jämfört med övriga kommuninnevånare. Det gäller att inte blanda ihop för många roller i ett och samma beslutsorgan. Socialdemokraterna har en förmåga att blanda politiska, fackliga och andra gruppers särintressen så att man egentligen inte vet vem som fattar olika beslut och i vilken egenskap beslutsfattarna agerar när de gör det. Vi vill ha raka rör i folkpartiet. Folkpartiet stöder centerns förslag om att samordnat statsbidrag kan komma till stånd. Vi tycker också att skatteutjämningsbidrag och specialdestinerade bidrag skall utgöra en samlad resurs som kommunerna så fritt som möjligt förfogar över. Då måste man också se över detaljreglerna för verksamhetens utformning. Jag har nu berört de frågor där folkpartiets representanter i konstitutionsutskottet har reserverat sig. Men det finns ytterligare några punkter som jag skulle vilja ta upp. En av dessa punkter är den kommunala kompetensen i näringspolitiska frågor. I detta sammanhang finns två folkpartimotioner som framhåller angelägenheten av att lyfta fram frågan om gränserna för den kommunala kompetensen till debatt. Det är en högst adekvat fråga nu när den offentliga sektorn skärskådas. Man kan t.ex. fråga sig varför Göteborgs kommun skall driva bensinstationer. Det finns säkert många andra exempel. I statkommun-beredningens uppdrag ingår att belysa denna fråga, och enligt civilministern skall den prioriteras. Därför avvaktar vi i folkpartiet utredningen tills vidare. Det skulle vara intressant att få reda på när stat-kommunberedningen kan väntas bli färdig med detta — vet socialdemokraternas representanter i kammaren möjligen någonting om det? En annan fråga som jag tänker ta upp gäller centerpartiets krav på kommunal vårdnadsersättning, vilket också moderaterna stöder. Folkpartiet motsätter sig självfallet inte vårdnadsersättning som sådan. Tvärtom finns den med i vårt familjepolitiska program, och vi har särskilt markerat att vårdnadsbidrag eller, om man så vill, småbarnstillägg skall införas i ett första steg. Däremot anser vi att ersättningen precis som när det gäller barnbidraget skall betalas ut av staten. Inte för att det spelar någon roll för barnfamiljerna vem som betalar ut beloppet, utan därför att vårdnadsbidraget, liksom barnbidraget, bör vara detsamma i hela landet. Om kommunerna tillåts betala ut vårdnadsbidrag är risken också att staten frånhänder sig ansvaret. Vi kan ju bara se på de nyligen presenterade uppgifterna om kommunala bostadstillägg för att avskräckas från en sådan lösning. Skillnaderna mellan kommunerna är enligt vår mening alltför stora. Folkpartiet har också i två motioner — en partimotion och en enskild motion — yrkat på en ändring av lagstiftningen angående det kommunala partistödet. Stödet bör utgå med dels ett grundbelopp, dels ett belopp i relation till antalet mandat. Vi föreslår alltså inte någon höjning av partistödet utan snarare en omfördelning. Det förslag som motionerna rymmer är av största betydelse för de mindre partiernas möjlighet att arbeta i kommunerna och landstingen. Vi i folkpartiet välkomnar att utskottet anser att en gemensam översyn av partistödsfrågorna bör komma till stånd. En sådan översyn bör föregås av partiledaröverläggningar, som enligt utskottet snarast bör äga rum. Vi förväntar oss också att ett initiativ i denna riktning tas snarast. Herr talman! Jag vill med min rossliga röst sammanfattningsvis yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 7, 10 och 11.

Herr talman! Ingen del av samhället har expanderat så snabbt under 25 år som den kommunala sektorn. Och den expansionen fortsätter. Under den här tiden har den omfattande och tvångsvisa sammanläggningen av kommunerna skett. Antalet förtroendevalda har minskat, centraliseringen har ökat och avståndet mellan väljare-allmänhet och de förtroendevalda har också ökat. Det är då för oss i centern en självklarhet att verksamheten noga måste anpassas till de enskilda människornas krav, behov och förmåga. Det är därför bra att vi nu får en ganska vid debatt om de kommunala frågorna. Här finns ju uppsamlade motioner från allmänna motionstiden både i år och förra året. De förslag som regeringen har lagt fram utgör i det här sammanhanget en mycket liten del. Den kommunala demokratin och den lokala självstyrelsen måste utvecklas olika beroende på befolkningsstorlek, det geografiska omfånget osv. Den kommunala verksamheten får inte bli ett självändamål. Det förtjänar att understrykas att politisk verksamhet skall förstärka — inte försvaga — den enskildes möjlighet att påverka sin egen situation. Kommunerna skall upplevas som en möjlighet för enskilda människor att i samverkan åstadkomma en utveckling. Beträffande den ökade byråkratin i samhället saknar det för den enskilde betydelse om den byråkratin är statlig eller kommunal. Det har också en avgörande betydelse för den fortsatta demokratiska utvecklingen att vi kan ha en levande kommunal demokrati. När det gäller att lyfta fram de kommunala frågorna är givetvis den gemensamma valdagen och mandatperiodens längd av stor vikt. Detta skall jag emellertid inte stanna vid, eftersom det för närvarande utreds i folkstyrelsekommittén. Frikommunsförsöket är ett initiativ för att knyta frågorna till lokala beslut och förvaltningar. Det är en fortsättning på lagstiftningen om lokala organ, som de icke-socialistiska regeringarna lade fram förslag om 1979 och 1980. Redan i samband med beslutet om frikommunsförsöket ansåg vi från centern att om det skulle bli någon verklig frihet måste man också bryta den detaljstyrning som de riktade statsbidragen utgör. Vi föreslog att de kommuner som ingick i frikommunsförsöket skulle fritt få disponera statsbidragen. Detta avvisades av socialdemokraterna i samarbete med vpk. Vi håller från centerns sida fast vid detta krav. Det förhållandet att ingen kommun föreslagit regeringen detta är inget skäl för att avstå från ett försök. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2. I går kom ett TT-meddelande som innehöll ett uttalande av civilminister Bo Holmberg. Han säger där att frikommunsförsöket, som nu pågår i nio kommuner och tre landstingskommuner, kommer att utvidgas till alla kommuner. Regeringen avser att under denna mandatperiod lägga fram en proposition om en generell frikommunreform. Han säger också att kommunerna måste ta vara på varje satsad skattekrona så effektivt som möjligt. Då finns det ju ett ypperligt tillfälle att i det sammanhanget också koppla in statsbidragen, som i dag i så stor utsträckning styr kommunernas verksamhet. Det är alltså ytterligare ett argument till stöd för reservation 2. Den kommunala indelningen nämnde jag inledningsvis. Antalet kommuner har minskat från 2 498 till 277, när det var som lägst. Därefter har det tillkommit 7 kommuner genom delningar. Vid regeringsskiftet hösten 1982 diskuterades ytterligare ett antal kommundelningar. Den tillträdande socialdemokratiska regeringen signalerade emellertid omedelbart en annan praxis när det gäller att tillmötesgå lokala önskemål om kommunindelning. Från centerns sida är vi beredda att tillmötesgå sådana önskemål när de är ägnade att stärka den kommunala demokratin. Vi menar att socialdemokraterna bör ändra sig på den här punkten. Därför har vi också krävt detta i reservation 7, som jag yrkar bifall till. Centerpartiet har även krävt att möjlighet att inrätta direktvalda lokala organ skall öppnas. Det skulle utgöra ett värdefullt komplement till den nuvarande försöksverksamheten. I många kommuner där lokala organ diskuterats har man funnit det stötande att kommundelsnämnden får en politisk sammansättning som markant avviker från kommundelens politiska struktur. Det naturligaste sättet att möta detta är enligt vår mening att öppna möjligheten för direkta val. I den kommunalpolitiska debatten har ju också detta krävts från flera håll. Hur sådana regler om direktvalda kommundelsorgan bör utformas har vi närmare redovisat i vår motion 1984/85:1554, som gäller den närmare regleringen av valsättet, proportionell fördelning, valdag, öppenhet m.m. I det fortsatta arbetet med försöksverksamheten kan också de stadsdelskommuner som tagits upp i motion 1984/85:2330 av Olof Johansson och Karin Andersson övervägas, och detta har vi berört närmare i ett särskilt yttrande. Riksdagen bör hos regeringen begära ett förslag till försöksverksamhet och att en sådan lagstiftning skyndsamt utarbetas och föreläggs riksdagen för beslut. Det är innebörden av reservation 4, som jag härmed yrkar bifall till. Jag vill också i detta sammanhang peka på några andra problem som kan uppkomma i samband med den pågående försöksverksamheten med lokala organ. Minskat utrymme för de centrala nämnderna kan leda till en centralisering, att den politiska styrningen knyts hårdare kring kommunstyrelsen. Det var inte avsikten med frikommunsförsöket, och detta måste uppmärksammas i utvärderingen. Vi har inget yrkande om detta nu, men det leder mig till en annan fråga som vi har tagit upp och som diskuterades mycket i samband med att den nya kommunallagen antogs. Det är frågan om majoritetsstyre eller samlingsstyre. Under första hälften av 1970-talet fördes en intensiv diskussion om det kommunala styrelseskicket. Det fanns krafter som då ville övergå till ett fullständigt genomfört majoritetsstyre, där majoriteten besatte styrelser och nämnder i deras helhet. Modellen hade givetvis hämtats från riksplanet, med förhållandet mellan riksdagsmajoritet och regering. De mest långtgående kraven i detta avseende kom aldrig att förverkligas, men möjligheten att inom systemets ram göra kraftiga majoritetsmarkeringar har utnyttjats — majoriteten har tagit alla ordförandeposter och kommunaloch landstingsrådsposter medan oppositionen hänvisats till andre vice ordförandeposter eller eventuella nyinrättade oppositionsrådsposter. Dessa kraftiga majoritetsmarkeringar har varit i bruk ett tiotal år, och man börjar se konsekvenserna av detta. Maktkoncentrationen ökar kring allt fler heltidsengagerade förtroendemän, som till sin huvuddel representerar majoriteten i kommunerna. Minoritetens insyn och inflytande försvagas i motsvarande mån. Vi menar att här bör göras en utvärdering, och det har vi föreslagit i en motion från den allmänna motionstiden förra året. Vi följer upp detta i reservation 8, som jag, fru talman, ber att få yrka bifall till. Andra frågor som har diskuterats mycket under den kommunaldemokratiska debatt som vi har fört sedan början av 1970-talet är brukarmedverkan och föreningsmedverkan. Vi slår från centerpartiet fast att ökad s.k. brukarmedverkan inte får innebära att de centrala kommunala instanserna förvandlas till korporativa organ. Bertil Fiskesjö kommer senare att ta upp frågan om de fackliga organisationernas representation i nämnder och styrelser. En sådan utveckling står enligt vår mening i strid med de grundläggande principerna om det representativa styrelseskicket. Skall det vara brukarmedverkan skall det gälla dem som direkt och på den lokala nivån är berörda av verksamheten. När det gäller föreningsmedverkan är det också viktigt att se till att den sker med respekt för föreningarna, så att de inte blir en del av den kommunala förvaltningen eller en del av den kommunala byråkratin. Här bör läggas fram förslag så att en verksamhet kommer i gång med ökad föreningsmedverkan, ökad kooperativ medverkan och annan lokal brukarmedverkan. Jag ber att få yrka bifall till reservation 9. Den kommunala kompetensen diskuteras också i detta utskottsbetänkande. Som redan tidigare har nämnts i debatten pågår ett beredningsarbete. Kraven när det gäller kompetensen går åt olika håll, dels på en vidgning, dels på en inskränkning. Vi har från centerns sida reserverat oss vad gäller den kommunala vårdnadsersättningen, och jag yrkar bifall till denna reservation. Den kommunala vårdnadsersättningen finns det ett intresse för ute hos kommunerna. De försök som vissa kommuner har gjort att införa kommunal vårdnadsersättning har stoppats. Enligt vår uppfattning är detta en väg som måste prövas för att ge barnfamiljerna ökad valfrihet och rättvisa. När det gäller Ingela Mårtenssons inlägg noterar jag att folkpartiet för något år sedan var med på motsvarande reservation. Nu har man ändrat uppfattning. Andra frågor som tas upp inom den kommunala kompetensen är näringslivsverksamheten. Det finns behov av klara regler och angivande av ansvarsfördelningen för de kommunala förtroendemännen. Jag har ett exempel från det egna länet, Gullspångs kommun, där de förtroendevalda väntar på besked om på vilket sätt de är ansvariga för besluten i kommunstyrelsen eller om fullmäktige tar över detta ansvar. Det råder i dag en stor oklarhet, och det är viktigt att förslagen som bringar ordning och reda när det gäller kompetensen på näringslivsområdet kommer fram så snart som möjligt. En annan kompetensvidgning, som också finns med i utskottsbetänkandet, gäller det utrikespolitiska fältet. Där har vi från centerns sida en klar inställning. Utrikespolitiken skall bedrivas här i riksdagen och verkställas av regeringen. Kommunerna skall inte var för sig syssla med utrikespolitik. Jag vill, fru talman, till slut beröra länsdemokratifrågorna. Den nuvarande statliga länsförvaltningen har byggt på ett länsstyrelsesystem med en landshövding i spetsen. Det har varat i drygt 300 år. Däremot är den kommunala förankringen på den regionala nivån av senare datum, och den kommunalrättsliga reformen kom 1862. Det har hela tiden funnits ett motstånd mot att ge landstingen ett mer samlat och övergripande ansvar för utvecklingen i länen, på samma sätt som kommunstyrelser och kommunfullmäktige har fått det i primärkommunerna. Under 1960-talet och ända in på 1970-talet utreddes de här frågorna mycket. Fyra parlamentariska utredningar har belyst länsdemokratifrågorna. Ingen av utredningarna har lagts till grund för mer genomgripande reformer. Det kan då vara svårt att i ett steg och under begränsad tid åstadkomma en mer genomgripande omdaning. Därför har vi tagit upp ett par saker. Den ena gäller länsnämndernas sammansättning. Vi menar att länsnämndernas sammansättning måste återspegla den syn som länsinvånarna har uttryckt i val. Vi föreslår att möjligheten vidgas så att landstingen utöver länsstyrelsens lekmannastyrelse även tillsätter ledamöter även i de andra länsnämnderna. Här kryper man bakom försöket i Norrbotten och väntar. Redan när det gällde försöket om samordnad länsförvaltning i Norrbotten uttryckte vi från centerns sida samma mening, att här måste folkets vilja uttryckt i val också slå igenom i de s.k. funktionsstyrelserna. Vi har studerat försöken i Norrbotten. Man kunde där inte peka på några vinster i form av rationalisering. Däremot var man oroad för byråkratiseringen, och jag ser framför mig en väg till ytterligare centralisering i länet. Den andra frågan som vi tagit upp gäller vidgad interpellationsrätt i länsfrågor. Förslaget kan genomföras med förebild av kommunallagens bestämmelser i 2 kap. 24 §. Vi har också tagit upp landstingens ställning mot bakgrund av den diskussion som har förts de senaste åren om att göra landstingens roll och betydelse snävare och inrikta landstingen på att enbart vara en sjukvårdskommun. Detta har vi tagit upp i de tre reservationerna 14, 15 och 16, som jag, fru talman, yrkar bifall till.
Fru talman! Jag vill replikera Bengt Kindboms påstående att vi i folkpartiet har ändrat oss och inte längre stöder reservationen angående kommunalt vårdnadsbidrag. Vi har inte ändrat oss så till vida att vi fortfarande stöder vårdnadsbidrag. Däremot har vi sedan sist lagt fram ett familjepolitiskt program, och i det slår vi fast att vi vill ha ett statligt stöd. Därför vore det synd om man nu gav kommunerna möjligheter att själva bestämma om kommunala vårdnadsbidrag. Då vore risken att det inte blir något statligt stöd. Vi ser här en möjlighet att enas, och det vore en bättre lösning för barnomsorgen i landet totalt sett.
Fru talman! Vi har också från centerns sida förslag om statlig vårdnadsersättning, så på den punkten råder inga delade meningar. Förmiddagens debatt här har visat på svårigheterna att åstadkomma en statlig vårdnadsersättning. Det finns ett hårdnackat motstånd från socialdemokraterna. Däremot finns det en vilja ute i vissa kommuner att genomföra kommunal vårdnadsersättning. Det har fattats beslut, vilka har upphävts i rättsinstanserna. Som jag sade i mitt inlägg är det för vår del frågan om ett alternativ när det gäller vårdnadsersättning som skulle ge barnfamiljerna ökad valfrihet och ökad rättvisa.

Fru talman! Den aktuella debatten om kommunala frågor rör sig å ena sidan om påståendet att kommunerna har så god ekonomi att staten kan dra in miljardbelopp och å andra sidan om den krassa verkligheten att kommunal verksamhet försämras på grund av dålig ekonomi. Nu är det inte dessa frågor som behandlas i KU:s betänkande. Vissa anknytningar finns dock. Försöksverksamheten med s.k. frikommuner kan inte ses avskild från kommunernas resurser. Inför försöksverksamheten uttryckte vi från vpk oro för att verksamheten skulle kunna komma att påverkas av åtstramningen mot kommunerna. Vi fick också visst gehör för våra tankegångar i utskottsbehandlingen, och KU underströk att försöksverksamheten inte får leda till att grundläggande krav i samhällsverksamheten åsidosätts. Vi fick också stöd för att riksdagen skulle få rapporter för att kunna följa utvecklingen. Det är viktigt att hålla ett vakande öga på olika former av i och för sig vällovliga strävanden till avbyråkratisering så att inte de allra svagaste blir lidande och att staten undandrar sig sitt ansvar. Försöksverksamhet pågår på olika kommunala områden, t.ex. försöksverksamhet med lokala organ. Erfarenheterna av denna är viktig för att kunna gå vidare, bl.a. för att klarlägga olika lokala organs funktioner och förutsättningarna för direktvalda lokala organ. I Norrbotten pågår försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning som också kan ge svar på viktiga problemställningar. Den kommunala kompetensen såväl i näringspolitiska frågor som i fråga om u-landsbistånd och solidaritetsaktioner är viktiga frågor. Här finns det olika meningar. Vissa vill begränsa kommunernas kompetens, andra vill vidga den. Från vpk menar vi att det bör vara en vidgad kompetens för kommunerna i dessa avseenden. På en punkt råder dock enighet, nämligen att frågorna ingår i stat-kommun-beredningens uppdrag och att förslag därifrån kan avvaktas. I tre reservationer och två särskilda yttranden har vi från vpk gjort vissa markeringar. Reservation nr 5, som rör privatiseringen av kommunal verksamhet, kommer att behandlas av Jörn Svensson, varför jag endast skall påpeka att tendenser till privatisering hör samman med åtstramningarna mot kommunerna och ofta är led i attackerna mot kollektiva omsorger. Reservation nr 15 är gemensam för centerpartiet och vpk och har redan berörts, varför jag bara skall säga att en vidgad interpellationsrätt i kommuner och landsting är motiverad och att det motionsyrkande som reservationen stöder är välgrundat. Från borgerligt håll yrkas att den nyligen beslutade fackliga närvarorätten i kommunala nämnder skall avskaffas. Från vpk yrkar vi att samtliga partier får rätt till insyn i kommunala nämnder. I viss mån berör dessa yrkanden samma problem. När det gäller närvarorätten för fackliga företrädare är det viktigt att verksamheten följs noga, vilket också utskottet anför. I borgerliga motioner till förslaget om närvarorätt pekades helt riktigt på att mindre partier saknar insyn i de kommunala nämnderna. Tyvärr har vi inte fått stöd från de borgerliga i KU för att trygga mindre partiers insynsmöjligheter. Inte heller socialdemokraterna vill biträda detta enligt min mening rimliga krav. Utskottsmajoriteten erkänner att principiella kommunaldemokratiska skäl talar för att även små partier representerade i fullmäktige ges möjlighet att få insyn i de kommunala organens arbete, men man lägger ansvaret härför på de politiska partierna. Man hoppas vidare att bestämmelserna i kommunallagen om skydd för minoritetsgrupper noggrant följs av kommunerna. Utskottsmajoriteten vet att enhetliga regler saknas och att praxis växlar. Mindre partiers insynsmöjligheter beror ofta på majoritetssituationen i kommunerna. Detta är godtyckligt. Vi har i vpk-motionen pekat på olika lösningar, såsom extra suppleantplatser eller närvarorätt enligt kommunallagens möjligheter. Frågan måste dock regleras genom stadganden i kommunallagen. partier — om inte de ”principiella kommunaldemokratiska skäl” som ni åberopar rimligen borde leda fram till att närvarorätten regleras i kommunallagen? Den situation som råder i kommunerna kommer faktiskt att te sig ännu mer orimlig efter beslutet om närvarorätt för fackliga företrädare. De som stöder den fackliga närvarorätten men förvägrar väljarnas företrädare i kommuner och landsting samma möjligheter kommer att få allt svårare att förklara inkonsekvensen. Den irritation som finns ute i kommunerna kan leda till att även den fackliga närvarorätten ifrågasätts, om inte någon vilja visas att lösa problemet med partiernas möjligheter till insyn. Detta vore olyckligt, men inte helt ologiskt. Bland de många skiftande frågorna i detta betänkande vill jag slutligen beröra en, nämligen det kommunala partistödets konstruktion. Frågan har varit uppe vid flera tillfällen. Nu anför ett enigt utskott att det är dags att partiöverläggningar i partistödsfrågorna kommer till stånd, och detta är ett viktigt ställningstagande. Därvid bör prövas, om det kommunala partistödet kan bestå av ett grundstöd kombinerat med mandatstöd, såsom fallet är med det statliga stödet. Det finns nämligen vissa grundkostnader för partierna, oavsett mandatantal. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna nr 5, 12 och 15.

Fru talman! Till konstitutionsutskottets betänkande nr 15 finns fogade 16 reservationer och 6 särskilda yttranden. Med tanke på att utskottet i betänkandet behandlar proposition 70, som innehåller fyra lagförslag, en motion som väckts med anledning av propositionen samt 47 yrkanden ur motioner som väckts under den allmänna motionstiden 1985 och 1986, kan man säga att utskottet är överens på ett flertal punkter. Företrädare för övriga partier har redogjort för sina ställningstaganden. Jag avser, fru talman, att först beröra de frågor där utskottet är enigt. Riksdagen beslutade 1984 att nio kommuner och tre landstingskommuner skulle omfattas av en försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse. Kommunerna skulle kunna få dispens från statliga regler, och nya samverkansformer mellan stat och kommun skulle kunna prövas. Den nu aktuella propositionen innehåller tre lagförslag som gäller frikommunsförsöket och ett som rör samtliga kommuner. Ett enigt utskott tillstyrker ändring av 2 kap. 10 § i kommunallagen, så att kallelse till fullmäktiges sammanträden kan ske även på annat sätt än genom postförsändelser. Den ändringen skall gälla generellt för alla landets kommuner. Det andra lagförslaget möjliggör inrättande av vissa, särskilda organ inom frikommunsförsöket, särskilda organ under t.ex. en distriktsnämnd. Detta tillstyrks av utskottet. Det tredje lagförslaget innebär att stiftelse, som förvaltas av kommun eller landstingskommun ingående i frikommunsförsöket, skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116, som gäller tillsyn över stiftelser. Förutsättningen är att stiftelsens förmögenhet är mindre än 200 000 kr. Här uttalar utskottet att vederbörande kommun till länsstyrelsen skall lämna ett underlag om stiftelsens aktuella förmögenhetsställning för att länsstyrelsen skall kunna fatta beslut om undantag. Det fjärde lagförslaget slutligen innebär ökade befogenheter enligt djurskyddslagen för miljöoch hälsoskyddsnämnden i försökskommunerna. Förslaget innebär också att miljöoch hälsoskyddsnämnden vid sidan av länsstyrelsen skall kunna ta hand om vissa frågor som nu endast ligger på länsstyrelsen. Det kan innebära en förenklad och snabbare handläggningstid, och därigenom kan bl.a. förhindras att djur utsätts för onödigt lidande. Utskottet tillstyrker det här förslaget med reservation av moderaterna. I reservation 1 anser moderaterna att det i det inhämtade yttrandet från jordbruksutskottet bedöms att kommunerna kommer att ha tillgång till veterinärmedicinsk expertis. Reservanterna anser att det för bedömning av dessa ärenden också fordras juridisk expertis, så att ärendena blir handlagda på ett riktigt sätt ur rättssäkerhetssynpunkt. Utskottet, som inte vill nedvärdera eller förringa kommunernas juridiska kompetens, tillstyrker propositionen även i denna del. Med anledning av ett antal motioner om det kommunala partistödet uttalar ett enigt utskott att en översyn av det kommunala partistödet nu bör komma till stånd, att en sådan gemensam översyn bör föregås av partiöverläggningar och att detta ges regeringen till känna. Bland övriga motioner finns det många med liknande förslag, som avslagits av riksdagen tidigare år. Så är exempelvis fallet med centermotionen 1554, i vilken föreslås att frikommunsförsöket skall omfatta även samordning av statsbidrag. Utskottet avstyrker motionen, men här finns en borgerlig reservation, nr 2. Jag vill hänvisa till s. 44 och 45 i betänkandet där det framgår att frikommunsförsöket nu har pågått drygt ett och ett halvt år, att regeringen under den tiden fått ta ställning till ca 250 förslag från frikommunerna om författningsändringar och att regeringen framlagt förslag på många ändringar som riksdagen beslutat om. Några önskemål om samordning av statsbidrag, som begärs i reservationen, har inte framförts från någon av frikommunerna enligt civildepartementet. I reservation 3 från moderata samlingspartiet och folkpartiet anses det värdefullt att en försöksverksamhet med öppna sammanträden kommer till stånd. Riksdagen har tidigare avslagit liknande krav, och ingen av försökskommunerna har heller önskat ha öppna nämndsammanträden. Utskottet avstyrker alltså detta krav. Reservation nr 4 behandlar direkta val till lokala organ. Vi är överens om värdet av försöksverksamhet med lokala organ. Centern och folkpartiet vill gå längre på så sätt att de lokala organen skall direktväljas. I demokratiutredningens betänkande SOU 1985:28 finns en reservation från folkpartiet och centern som förordar direktval. Betänkandet är nu ute på remiss, och bland remissinstanserna ingår landets alla kommuner. Här har kommunerna möjlighet att påverka frågan. Utskottet anser att remissbehandlingen bör avvaktas och avstyrker därför motionskraven. Jag förstår den oro som finns i vpk-reservationen nr 5 av Jörn Svensson, som begär lagstiftning mot visst slag av privatisering av kommunal verksamhet. Det gäller i första hand kommuns ansvar för tekniska sektorer. Kommun har befogenhet enligt regeringsformen att låta annan sköta vissa förvaltningsuppgifter. Ett förbud mot detta skulle vara ett stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det skulle vara att nedvärdera den kommunala kompetensen och att begränsa den kommunala demokratin. Kommunen har ändå alltid det övergripande ansvaret, även om man valt en entreprenadlösning, och utskottet betonar särskilt att kommunen bör ingripa om den s.k. likställighetsprincipen åsidosätts. Men visst bör man, som Berndtson sade här tidigare, hålla ett vakande öga på frågan. Kommunal vårdnadsersättning och kommundelningar är frågor som behandlats även tidigare år. Utskottet vidhåller sin uppfattning och avstyrker dessa förslag. Till utskottets betänkande finns här fogade reservationerna 6 och 7. I reservation nr 8 från centerpartiet yrkas bifall till motion 1984/85:1554 om en utvärdering av effekterna av majoritetsmarkeringar i det kommunala styrelseskicket. Man anser att fler negativa konsekvenser kommit i dagen under senare år. Utskottet hänvisar till kommunallagens bestämmelser om skydd för minoritetens intressen. Samtidigt måste sägas att möjligheten för kommunerna att tillsätta oppositionsråd bl.a. betyder att minoritetspartiernas ställning förstärkts under senare år. Utskottet avstyrker motionen. Reservation nr 9 behandlar samverkan mellan kommuner och enskilda eller mellan kommuner och folkrörelser. Dessa frågor förekommer inom ramen för pågående utredningsarbete i regeringskansliet. Här föreligger inga delade meningar, men utskottet vill avvakta det pågående arbetet och avstyrker därför nu motionerna. Angående vidgad möjlighet till rådgivande kommunala omröstningar har utskottet vid flera tillfällen tidigare avstyrkt motioner med samma innebörd och finner ingen anledning att frångå den tidigare intagna ståndpunkten. I motioner från samtliga borgerliga partier krävs avskaffande av den fackliga representationen i kommunala nämnder. Folkpartiet har här lyckats med konststycket att i en motion ta upp betydelsen av den kommunala personalens medverkan i frikommunsförsöken och i en annan motion kräva att den fackliga representationen i kommunala nämnder avskaffas. Ingela Mårtensson talade om intrång i den kommunala demokratin. Jag skulle vilja fråga: Vart tar nu den enskilda människan vägen, Ingela Mårtensson, den enskilda människan i sin egenskap av arbetstagare t.ex.? Hans Nyhage talade om att de fackliga företrädarna skulle få en särställning inom den kommunala demokratin, att en majoritet av socialdemokratiska kommunalråd är emot lagen och att vi socialdemokrater inte lyssnar till rörelsen. Då vill jag bara säga att dels finns det inte enbart kommunalråd i vår rörelse, dels har faktiskt den här lagen gällt bara från den 1 januari, alltså inte fullt två månader. Vi debatterade också de här frågorna helt nyligen. Utskottet avstyrker motionsyrkandena. I vpk-motionen K603 och reservation 12 föreslås att ”samtliga i kommuner och landstingskommuner företrädda partier garanteras möjlighet att följa arbetet i styrelser och nämnder”. Utskottet utgår ifrån att bestämmelser i kommunallagen som tillkommit som skydd för minoritetsgrupper noggrant följs av kommunerna. Det här är också ett problem som vi har i riksdagen. Både Nils Berndtson och jag har kämpat för att samtliga partier i riksdagen skall vara företrädda i utskott, och jag tycker nog att vi bör börja i riksdagen. Utskottet avstyrker förslaget. Reservation 13 om att möjliggöra beteckningarna stadsfullmäktige och stadsstyrelse avstyrks av utskottet, liksom reservation 14 om länsnämndernas sammansättning. Bengt Kindbom talade om att vi hade varit i Norrbotten och tittat på försöksverksamheten med samordnad länsförvaltning där uppe. Men det är nog väldigt svårt att se ett resultat av denna, eftersom den skall starta först den 1 juli i år. Med hänvisning till detta avstyrks förslaget om länsnämndernas sammansättning. Reservation 15 om interpellationsrätt i landstingen har nog fått en missvisande rubrik. Interpellationsrätt i landstingen finns ju, men här krävs att landstingsledamöterna ges möjlighet att interpellera ledamot i länsstyrelse eller i annan länsnämnd. Utskottet konstaterar att många landstingskommuner i dag anordnar remissdebatter där länets frågor diskuteras. Det är väldigt viktigt att landstingen diskuterar även länsfrågorna, men vi anser att det bör ankomma på varje landstingskommun att reglera formerna för sådana debatter. I centerpartiets partimotion och reservation 16 begärs ett uttalande från riksdagen om landstingens ställning och om att det även i framtiden skall finnas en direkt folkvald representation på länsnivå med beskattningsrätt m.m.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

Fru talman! Om det enda skälet för avstyrkanden när det gäller samordning av statsbidragen resp. öppna nämndsammanträden är att ingen av försökskommunerna har begärt detta, vad har då socialdemokraterna att frukta av att möjligheterna öppnas? Varför kan man inte öppna möjlighet för dessa kommuner att, om de så själva önskar, driva en dylik verksamhet, om det enda skälet emot är att de inte själva har begärt det? Vad är det verkliga skälet för att inte medge kommunala folkomröstningar? De vidgar ju demokratin. Och vad är det verkliga skälet för att inte medge kommunal vårdnadsersättning som ju öppnar valfrihet för föräldrarna och för kommunerna? Att man tidigare har gått emot är inget sakskäl. Vad är sakskälet? Varför skall fackliga representanter ha en särställning i den kommunala verksamheten som övriga kommuninvånare inte har? När jag hänvisade till majoriteten ute i landet var det faktiskt mot bakgrund av vad en socialdemokratisk förtroendevald själv har sagt. Vederbörande har uttalat ett mycket starkt missnöje och sagt att det bland de kommunala förtroendemännen genomgående råder ett starkt missnöje med denna lagstiftning. Det är alltså från socialdemokraterna själva som detta har sagts. Jag måste ändå tro på att vederbörande framför åsikter som också är gällande i detta avseende. Varför alltså skall de fackliga representanterna ha en särställning i det kommunalpolitiska arbetet?
Prot. 1985/86:87 Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist frågade mig vart den enskilda männi 26 februari 1986 skan tar vägen i folkpartiets förslag, när vi inte vill gå med på facklig å - a - § Sa Vissa kommunala frånärvarorätt i kommunala nämnder. Den enskilda människan är ju represengorm.m. terad i de kommunala nämnderna. Vi tycker inte att kommunalt anställd personal skall ha dubbel representation, att man alltså både är facklig företrädare och har rösträtt och på det viset blir politiskt representerad. Däremot utgår vi naturligtvis från att kommunalt anställd personal, precis som all annan personal, har möjlighet att påverka sin arbetsplats genom de organ som finns i övrigt, men inte politiska organ. Vi vill alltså att man håller rent från de politiska företrädarna. Beträffande det andra folkpartiyrkandet av Lars Ernestam och Karin Ahrland vill jag läsa upp vad som står i betänkandet: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att försöksverksamheten har en så bred förankring som möjligt i de berörda kommunerna. Det finns därför anledning att i försöksverksamheten prioritera sådana områden som engagerar många olika intressen och medborgargrupper. Utskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta arbetet uppmärksammar denna fråga.” Därför tyckte vi inte att det fanns anledning att reservera oss på den punkten.
Fru talman! Jag vill med anledning av det som Wivi-Anne Cederqvist sade ta upp några frågeställningar. När det gäller försöksverksamheten med det samordnade statsbidraget hänvisar Wivi-Anne Cederqvist till utskottsskrivningen på s. 44 och 45. Jag vill då hänvisa till huvudsyftet med den reform som beskrivs i utskottsbetänkandet. Försöksverksamheten innebär att frikommuner skall kunna få dispens från statliga regler som verkar onödigt styrande på kommunverksamheten. Syftet är också att pröva nya former för samverkan mellan stat och kommun som bättre svarar mot lokala behov och förutsättningar. Vill man då inte ta med den ekonomiska delen, som är så styrande, missar man litet av målet. När civilministern dessutom enligt TT-meddelandet i går säger att vi måste ta till vara varenda krona så effektivt som möjligt, vore detta en gyllene väg att beträda, så att man verkligen får friheten i kommunerna att på bästa sätt förvalta det totala ekonomiska utrymmet. Jag tycker att det är litet svagt av socialdemokraterna att hänga upp alltihop på att det inte rests några krav från någon av deltagarna i frikommunförsöket. Frågan om kommundelningar som det finns lokala aktiviteter kring förbigår Wivi-Anne Cederqvist i tysthet. Det är typiskt för socialdemokraterna. De har valt den här vägen med centraliseringen via de stora kommunerna och har svårt att acceptera att det finns kritik mot detta i många delar av vårt land, där man gärna vill se en delning av kommunerna. Jag vill även säga något om majoritetsmarkeringarna i det kommunala styrelseskicket. Vi tycker inte att man löser dessa problem genom möjligheten att tillsätta oppositionsråd, eftersom allt då kretsar kring de verkställande organ där majoritetens representanter har det avgörande inflytandet. Detta har koncentrerats alltmer, som jag sade i mitt tidigare inlägg, till de 77 heltidsengagerade förtroendemännen. Det är en av orsakerna till att många lämnar den kommunala verksamheten. Detta har uttalats i de undersökningar som har gjorts. Jag anser därför att det är en brist att man inte vill ta denna fråga på större allvar och gå med på en utvärdering.
Fru talman! Det gäller frågan om partiernas insyn i kommunala nämnder. Vi bör naturligtvis lösa problemen med representationen i riksdagsutskotten, men inte behöver en lösning i kommunerna vänta på detta, Wivi-Anne Cederqvist. Utskottsmajoriteten säger att man utgår från att bestämmelserna i kommunallagen noga följs av kommunerna, men ansvaret åvilar partierna. Man kan då fråga sig vad som menas med ”följs”. Är Wivi-Anne Cederqvist beredd att säga att bestämmelserna också skall efterföljas, dvs. tillämpas, och ge en uppmaning om detta bl.a. till socialdemokraterna ute i kommunerna? Kärnfrågan är nämligen att lagen redan nu ger möjligheter men inte skyldigheter att bereda mindre partier insyn.

Fru talman! Ingela Mårtensson tog upp frågan om fackligt förtroendevaldas närvarorätt. Hon anser att de har ett företräde gentemot andra människor. Men det är ju fråga om en arbetsplats för enskilda människor, och dessa bör därför ha närvarorätt på de sammanträden som rör deras arbetsplats. Denna lagstiftning har inte varit i kraft två månader än. Jag vill påminna både Hans Nyhage och Bengt Kindbom om de tankar som låg bakom frikommunsförsöket. Man valde ut ett antal kommuner som var olika stora och som hade olika majoriteter. Man valde dessutom ut landstingskommuner. Tanken var att dessa kommuner skulle försöka befria sig från statliga regleringar och påbud uppifrån. Kommunerna skulle själva bestämma vad de ville pröva i den egna kommunen. Därför tycker jag att det är fel av oss här att komma med pekpinnar och påbud.
Fru talman! Det är ingalunda att komma med pekpinnar om man vill öppna en möjlighet för kommunerna, om de själva så vill, att vidta vissa åtgärder. Vi vill ge kommunerna möjlighet att samordna statsbidrag och disponera efter eget önskemål så långt som detta är möjligt. Vi vill ge kommunerna möjlighet att ha öppna nämndsammanträden om de själva så önskar. Vi anser också, för att fortsätta uppräkningen, att kommunerna skall ha möjlighet att införa vårdnadsersättning om de själva så önskar. Vi tycker att de skall få tillämpa kommunal folkomröstning om de själva vill. Detta innebär inte att man kommer med pekpinnar. Det innebär att man ger kommunerna frihet att arbeta och verka. De fackliga representanternas rätt till närvaro skulle bero på att kommunen är deras arbetsplats. Men kom ihåg att mängder av de kommunalpolitiska besluten och frågorna gäller ärenden som i högsta grad angår alla kommuninvånare i lika hög grad som den som råkar arbeta i kommunen. De fackligt förtroendevalda har alltså i fråga om detta en särställning som kommunens övriga invånare icke har.
Fru talman! Beträffande samordnade statsbidrag konstaterar jag att Wivi-Anne Cederqvists argumentering innebär: Frikommunsförsöket, hit men inte längre. När det gäller vissa saker släpper man efter, men inte när det gäller andra. Med statsbidraget kan man alltså tygla kommunerna. Man ger dem inte full frihet. Redan Gunnar Sträng ville ju på sin tid praktisera metoden att tygla kommunerna. När en kommun vidtog åtgärder som han inte accepterade, kunde regeringen hålla inne med statsbidraget. En annan fråga som vi också har tagit upp i en reservation gäller landstingen och länsdemokratin. Wivi-Anne Cederqvist behandlade den saken ganska kortfattat. Hon sade att det bör ankomma på varje landsting att utforma regler för hur man skall stimulera den länspolitiska debatten. Men i dag föreligger det ju hinder, eftersom man saknar den vidgade rätt till interpellationer som vi har föreslagit. Länsrapporten kan diskuteras. Man kan ha en remissdebatt, men den kommer då efteråt. Tidsmässigt blir det felaktigt. En fråga aktualiseras vid ett tillfälle. Skall man vänta på att frågan tas upp i något slags länsrapport eller tas upp vid en allmänpolitisk debatt vid ett budgetsammanträde, kan det ha förflutit lång tid efter det att frågan aktualiserats. Därför vore det betydligt bättre för den länspolitiska debatten, om man kunde ta upp frågan direkt vid landstingsmötet och få den debatterad. Jag har i tidigare debatter med socialdemokrater konstaterat att den länspolitiska och länsdemokratiska ambitionen är låg bland socialdemokrater. Man vill inte att det folkvalda landstinget skall få större möjligheter att uppträda på planeringsområdet i den aktuella länsdebatten. Därför svarar man också kortfattat som Wivi-Anne Cederqvist har gjort.
Fru talman! Hans Nyhage sade gång på gång, att om kommunerna själva önskar, skall vi inte säga nej. Det är ju just så det har varit: kommunerna själva skall önska. 250 förslag har kommit in från kommunerna. Så skall det också vara: förslagen skall komma från kommunerna själva. När det gäller fackligt förtroendevalda upprepar jag vad jag sade till Ingela Mårtensson: De fackligt förtroendevalda påverkar inte. Fackligt förtroendevalda har närvarorätt och yttranderätt, men inte beslutanderätt. Jag tycker att Bengt Kindbom tolkade mig som en viss potentat tolkar Bibeln. Han menade att jag säger ”hit men inte längre” när det gäller frikommunsförsöket. Men det är ju inte på det sättet. Frikommunerna har äntligen fått den här möjligheten, som är unik. Desto bättre om alla kommuner omfattas. Men då gäller det att komma igen vid det tillfället.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att litet extra röra om i fråga om facklig representation i de kommunala nämnderna. Beslutet fattades i höstas här i riksdagen av socialdemokraterna och vpk. Jag måste säga att den debatt som då fördes karakteriserades av att socialdemokraternas försvar för förslaget var synnerligen lamt. Jag tog mig friheten att säga att det var en lag som ingen egentligen ville ha. Möjligen ville civilministern ha lagen. Han lär i regeringen ha plockat bort ärendet från beslutslistan två gånger, men så kom det, påstås det, med den tredje gången. Så civilministerns entusiasm var väl inte heller så stor. Jag påstod då också att det inte fanns någon positiv syn på lagförslaget vare sig bland kommunalt verksamma socialdemokrater ute i landet eller bland fackliga representanter. Vad som har hänt efter det att beslutet togs har till fullo bekräftat vad jag då påstod. När vi förra gången diskuterade denna fråga förde vi en omfattande principiell debatt, och det var framför allt från principiella utgångspunkter som jag kritiserade förslaget. Mina invändningar blev därför inte på något sätt sakligt bemötta. Om vi skall upprätthålla politisk demokrati, är det självfallet en helt orimlig ordning att man i politiska organ av det slag som de kommunala nämnderna är skall garantera fackliga representanter obligatorisk närvarorätt. Det bryter mot hela systemet, och det är ett försök att på omvägar ändra majoritetsställningen i nämnderna. Det hela blir inte bättre av att många små partier som har kommit in i fullmäktige den ”riktiga” vägen inte blir representerade i nämnderna därför att de helt enkelt är för små för att klara proportionalitetskraven. Jag skall emellertid inte återupprepa alla dessa principiella argument, utan aktualisera en annan sida av denna fråga. Ute i kommunerna är man nu i full verksamhet, och kommunerna och de fackliga organisationerna försöker tillämpa den lag som socialdemokrater och kommunister i höstas genomdrev. Den stora förvirringen har brutit ut. Det visar alla referat från de sammankomster och tillställningar där denna fråga har diskuterats. Det visar också de rapporter som finns i t.ex. senaste numret av Kommun Aktuellt. Det var alltså inte bara en principiellt felaktig lag som antogs, utan också en mycket dålig lag. Jag skulle här vilja citera vad Rolf Lindh, ombudsman i Kommunalarbetareförbundet, säger om lagen i senaste numret av Kommun Aktuellt, men det kan jag tyvärr inte göra, eftersom vi inte brukar svära i riksdagen. Han underkänner lagen och tycker att den är så usel att hela tilltron till lagen sviktar. Kommunförbunden har blivit nerringda av folk från kommunerna som frågar vad det är som egentligen gäller. Med andra ord: Lagen döms ut som ett undermåligt aktstycke av såväl jurister som fackliga företrädare, för att inte tala om socialdemokratiska politiker ute i kommunerna, som inte för sitt liv kan begripa varför man har tvingat på dem denna lag. Hans Nyhage har citerat en av dessa framstående socialdemokratiska kommunalpolitiker. Vi bör här i riksdagen helst inte anta lagar som inte kan tillämpas eller som man är mycket osäker på tillämpningen av. Vi skulle något kunna förbättra läget för de arma kommunalpolitikerna om Wivi-Anne Cederqvist och Nils Berndtson här tillsammans kunde förklara hur lagen skall tillämpas på några av de punkter där mycket stor tveksamhet råder. Den första punkten är, enligt en jurist på Kommunförbundet: I vilka ärenden får de fackliga representanterna egentligen sitta med och lyssna på debatten? Hur drar man gränsen mellan frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och andra frågor? Den andra frågan är: I vilka organ får de fackliga representanterna sitta med? Enligt lagen får de inte göra det i utskott. I en personalnämnd går det alltså bra, men inte i ett personalutskott. Är det så? Det går bra för de tre fackliga representanterna att sitta med i en brandstyrelse, men inte om kommunstyrelsen samtidigt fungerar som brandstyrelse. Är det så? Hur skall vidare personalrepresentanterna ersättas? Det vet man inte, utan det grälar man om mellan kommun och fack liksom mellan fack och kommunförbund. Och det rör sig inte om några småsummor. Man har på Kommunförbundet räknat ut att 3 fackliga representanter i 10 nämnder i varje kommun blir sammantaget 9 000 sådana representanter i landets kommunala nämnder. Och detta är lågt räknat — det sammanlagda antalet blir i själva verket större. Det rör sig här om betydande belopp för kommunerna. I vissa fall kan också de som skall sitta med på dessa sammanträden vara tvungna att ha vikarie på sin ordinarie tjänst, vilket betyder en dubbel kostnad för kommunerna. Nästa fråga är: Vilken formell ställning har de här representanterna? Skall t.ex. lagen om facklig förtroendeman gälla eller ej? Det är man mycket osäker om. En slutlig fråga: Hur överklagar man beslut som man tycker är felaktiga? Går det över huvud taget att överklaga ett sådant beslut, och vem skall i så fall handlägga målet? Betraktas det som kommunalbesvär eller som arbetstvist? Här finns alltså en lång rad av frågor, där inte ens Kommunförbundets jurister har lyckats ge frågande kommunalpolitiker klara svar, och det beror naturligtvis på att det, som jag sade inledningsvis, gäller en mycket dålig och luddig lag. Det bästa som riksdagen kunde göra vore naturligtvis att avskaffa den här lagen. Såvitt jag kan förstå är det egentligen ingen som vill ha den. Wivi-Anne Cederqvists entusiasm när hon försvarade den var inte särskilt stor, och Olle Svenssons entusiasm i höstas när han försvarade det ursprungliga förslaget var minimal. Varför skall vi tvinga på kommunerna, kommunalpolitikerna och de fackliga organisationerna en lag som ingen egentligen vill ha, som bara innebär en förfärlig massa krångel och som man dessutom inte kan tillämpa? Jag yrkar bifall till reservation nr 11.

Fru talman! Jag vill säga till Bertil Fiskesjö att min entusiasm för att svara på de frågor som han nyss ställde inte är särskilt stor. Jag var inte beredd på att få så svåra frågor, och jag är inte heller utbildad jurist. Låt mig i stället säga: Jag vet att Bertil Fiskesjö vid ett tillfälle framhållit här i kammaren att han inte var någon flitig användare av frågeinstitutet. Jag skulle ändå vilja föreslå att han använder sig av det den här gången.
Fru talman! Det här visar tydligt de brister som i många avseenden finns i den svenska lagstiftningsprocessen. Det litet tråkiga är att det när sådana här saker upptäcks blir ett allmänt skall på riksdagen och på riksdagsledamöterna. Man skiljer inte på minoritet och majoritet. Vi ville ju inte ha denna lag och har inget ansvar för den. Det är socialdemokraterna och vpk som har drivit igenom lagen, och det är alltså på er som bevisbördan ligger. Det får naturligtvis inte vara så att riksdagen genomför lagar av så luddig karaktär att de som själva varit med om att arbeta fram och driva igenom dem i riksdagen inte kan tala om vad lagen innehåller. Det får naturligtvis heller inte vara så att man skall tvingas använda frågeinstitutet för att få en civilminister att klargöra innehållet i en lag som antogs förra året. Innehållet i lagen borde ha varit klart när lagen antogs.
Fru talman! Bertil Fiskesjö talar om brister i lagstiftningen. Jag tycker nog att det är svårt att kunna konstatera sådana brister. Vi har ju bara använt oss av den här lagen i två månader. Dessutom borde Bertil Fiskesjö själv kunna svara på de frågor han här ställer till mig.

Fru talman! Frikommuner har blivit ett nytt modeord i svensk politik. Och frikommuner har blivit civildepartementets speciella lilla skötebarn. Det är en milt sagt okritisk entusiasm för denna bisarra idé, som man där visar. Civilministern deklarerar dessutom, i Svenska Dagbladet av alla tidningar, att han så snabbt som möjligt tänker lägga fram en proposition om fortsatt sådan här verksamhet, nästan innan han över huvud taget hunnit utvärdera den försöksverksamhet som varit. När man hör ordet fri måste man alltid fråga: Vem är det som skall bli fri? Och vem är det som skall få sin frihet minskad? För så är det ju alltid i ett klassamhälle, där makten är ojämnt fördelad. Om någon blir mera fri går det ut över någon annan. Om arbetaren blir friare blir Gyllenhammar mindre fri, och tvärtom. Vem blir då friare av frikommunverksamheten? Det kan vara litet olika. Om den leder till bättre insyn och bredare deltagande i beslut, som en del experiment i vissa kommuner har gett vid handen, då blir människor ur de breda folklagren friare. Då är det bra. Men om den leder till att ledande kommunala politiker och administratörer får mer frihet att göra som de vill — då blir normalt de vanliga medborgarna i verkligheten mindre fria. Just detta är risken med frikommunerna. Det är en allvarlig och mångdimensionell risk. Om kommunerna får frihet att organisera sin administration som de vill, blir olikheterna mellan kommuner större. Ansvarsordningen blir förvirrad och oklar, medborgarnas möjligheter att få överskådlighet över det hela blir sämre. Om kommunerna får ökade friheter att införa t.ex. vårdnadsersättning leder det till att man i vissa kommuner får en reaktionär kvinnopolitik, i strid med de målsättningar som råder rikspolitiskt. Om de kommunala administrationerna får husera mer som de vill — då ökar olikheterna inom landet. De klyftor som redan finns på t.ex. skolans och socialpolitikens områden blir då ännu större. Det får inte bli så, att frikommuner innebär att man fragmentiserar och regionaliserar landet. En sådan process skulle förstöra den strävan till nationell integration och nationell likställdhet för medborgarna i olika landsdelar som är en social nödvändighet i ett industriellt samhälle och en grundförutsättning för någorlunda lika medborgerliga rättigheter liksom för regional rättvisa. Det får t.ex. inte bli så att viktiga reformer inom hälsovården och psykiatrin rinner ut i sanden, därför att landstingsadministrationerna blir fria att göra som de vill. Det måste finnas ett övergripande ansvar och en effektiv uppföljning av vad som händer. Det måste också finnas en styrning i förekommande fall. En aspekt på detta med frikommuner är risken för privatisering av viktiga offentliga verksamheter. Jag talar nu inte alls om den lilla privatisering som består t.ex. i att en liten lokal entreprenör tömmer några sopsäckar i ett par byar i kommunens utkant. I den dimensionen är företeelsen både harmlös och överskådlig. Jag talar om den situation som uppstår när omfattande delar av verksamheterna och hela verksamhetsområden eventuellt skall handhas av privatföretag. Sådana alternativ diskuterades i Åre kommun i Jämtland, och sådana alternativ är i tankarna hos borgerliga politiker också i en stor kommun som Malmö. Det är detta problem som vi från vpk har velat ta upp till diskussion, och som vi inte tycker att utskottet förhållit sig tillräckligt aktivt och kritiskt till. Framför allt hade man rätt att vänta sig att socialdemokraterna i utskottet bättre hade förstått de problem som här gör sig gällande. Enligt vår mening måste det sättas en bestämd gräns för själva möjligheten att privatisera kommunala verksamheter. Det måste slås fast att vissa serviceverksamheter, liksom verksamheter vilka avses garantera människor centrala medborgerliga och sociala rättigheter — detta skall vara det allmännas ansvar, och det skall inte kunna hyras ut. Och när det gäller dessa rättigheter och verksamheter skall medborgarna äga rätt till rimlig insyn och offentlighet. De skall äga rätt att överklaga när de anser sig fel behandlade, rätt att gå till justitieombudsman för att klaga, rätt att räkna med fasta och förutsebara regler och praxis i verksamheten. De skall ha rätt att få kontakt, information och hjälp hos tjänstemän som är underkastade ett bestämt regelsystem och ett bestämt lagreglerat ansvar inför allmänheten och inför varje medborgare. Det är för att garantera denna likställdhet, denna rätt till insyn, denna rättsställning för medborgaren, som vi har Sveriges grundlagar och de lagar och stadgor som reglerar skyldigheterna mot medborgarna från det allmännas sida. Om vi nu tänker efter litet, så finner vi att dessa grundlagsrättigheter kommer i ett helt annat och sämre läge vid en privatisering — om kommunala verksamheter skall hyras ut till privata affärsföretag. Ett entreprenadavtal mellan en kommun och ett företag kan aldrig ersätta Sveriges grundlag. Hela rättssituationen för medborgarna förändras. Vad gör man när man inte kan gå till en kommunalt ansvarig tjänsteman eller instans för att klaga på brister? Vad gör man när handlingar som berör verksamheten inte är tillgängliga bara därför att de är i privat hand och undandragna offentlighetsprincipen? Och vad gör man om kommunen efter en privatisering gör sig av med sin egen självständiga kompetens och därmed berövar sig själv sitt alternativ för framtiden? Med detta har vi velat antyda att frågan om kommunal verksamhet i egen regi i själva verket är central för medborgarnas frioch rättigheter. Den är central för likställdhetsprincipen. Den är också central för möjligheten att föra en nationell politik, där viktiga reformer i medborgarnas intresse skall kunna genomföras utan att rinna ut i ett virrvarr av entreprenadavtal, olika tillämpningar och allmän fragmentisering av landet på det lokala planet. Den offentliga sektorn har varit den viktigaste enskilda faktorn i utjämnandet mellan klasserna, i fördjupningen av demokratin och i kampen mot de regionala klyftorna. Låt den så förbli! Vi yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! I januari skrev jag en motion, som i stort sett gick ut på att man även i andra kommuner runt om i Sverige skulle ha möjlighet att välja en kommunstyrelse vid det första fullmäktigesammanträdet efter ett val. Jag menar att detta kunde vara bra ur praktisk synpunkt. I dag är det så, framför allt om vi får en ny majoritet i en kommun, att det kan bildas ett politiskt vakuum. Vi har även sett att nuvarande ordning på vissa håll har missbrukats. Den gamla majoriteten i kommunstyrelsen kan ju sitta och stoppa en del handlingar som är avsedda för den nya majoriteten i fullmäktige. Nu har denna motion avstyrkts. Ett särskilt yttrande har avgivits av moderaterna. Att en motion blir avslagen är ju inte så mycket att gråta över. Men de motiv som här anförts i betänkandet tycker jag saknar bärkraft. Man säger att om kommunstyrelse skulle väljas vid det första fullmäktigesammanträdet, skulle det kunna innebära problem för partiorganisationerna. Jag tror icke ett dyft på det. Man säger också att de senaste valen har inneburit att man har valt kommunstyrelse mycket sent. Ja, det är väl inte så konstigt. Om man inte behöver välja den förrän den 1 januari finns det ju inget skäl att göra det tidigare. Fru talman! Orsaken till att jag har begärt ordet är det faktum att jag i min motion har talat om att mitt önskemål i dag är verklighet i Helsingfors. Utskottet svarar att det är korrekt att det finns i Helsingfors, men där står icke med ett ord motiverat varför det skall finnas i Helsingfors. Jag vill därför fråga samtliga de partier som har sagt nej till motionen: Vad är det för motiv ni har, vad är det för grunder ni lutar er mot, när ni inte kan tillåta landets övriga kommuner det man kan tillåta Helsingfors? I betänkandet finns icke någonting skrivet om detta. Det skulle nog vara av intresse bland kommunfolk runt om i landet att få Prot. 1985/86:87 veta varför det är på det här viset. Jag kan tala om att jag har talat med flera 26 februari 1986 Helsingforsspolitiker, som tycker att detta förfarande är bra. Därför frågar jag nu ännu en gång representanterna för dem som har sagt nej till motionen: Varför vill ni inte tillåta övriga Sverige det ni tillåter Helsingfors?

Fru talman! Jag skulle vilja ge några korta kommentarer till ett par motioner som behandlas i detta avsnitt. Jag tycker det är mycket positivt att partiöverläggningar kommit till stånd om partistödsfrågor, eftersom det nuvarande systemet måste karakteriseras som orimligt. Jag tror emellertid att det behöver erinras om att det kan vara nog så svårt för stora och resursstarka partier att sätta sig in i de faktiska förhållandena för småpartier. I dag översvämmas vi alla av ett massmediautbud som blir alltmer omfattande. Det finns anledning att tro att det kommer att bli än svårare för politiska partier att slå sig fram och komma till tals, särskilt för de små partierna. Man måste därför i detta sammanhang understryka att det måste vara möjligt att bilda nya politiska partier, och det måste dessutom vara möjligt för dessa att på något sätt komma till tals i den politiska kören. Detta kan gott karakteriseras som demokratiskt ofrånkomligt. Man måste alltså sätta in partistödsfrågorna i ett stort sammanhang och inse att ju större partistöd som utgår till de etablerade partierna, desto svårare blir det för de partier som i huvudsak måste arbeta med ideellt hopsamlade pengar. Jag tror faktiskt att man ofta glömmer bort detta. Vi har i dag talat om fördelningspolitik. Det är verkligen demokratiskt viktigt att det råder en rimlig fördelning också bland de politiska partierna. Nu kan man säga — det framgår tydligt av handlingarna — att riksdagspartierna intresserar sig mycket för det kommunala partistödet. Det är naturligtvis bra, men jag hoppas att detta inte skall behöva tolkas så att dessa partier inte inser vikten av en rimlig fördelning av resurserna också på rikspolitikens område. Så, fru talman, några ord om min motion angående kommuners möjlighet att stödja och uppmuntra verksamheter med kommunal vänort i u-land. Sådana vänorter har i dag åtskilliga kommuner skaffat sig. Jag känner bäst till förhållandena i Eksjö, Värnamo, Tranås och Jönköping. I Jönköping ställde sig samtliga partier bakom en kds-motion som föreslog att kommunen skulle skaffa sig en vänort i u-land. Sedan flera år fungerar på ett utomordentligt sätt relationerna mellan Jönköping och den vänort som valts i Bangladesh. Stora rent praktiska insatser har kunnat göras, och detta skapar givetvis stor tillfredsställelse för alla de organisationer, partier och individer som engagerat sig i u-landsarbetet. Det skall också understrykas att denna form av u-landsarbete, så långt jag känner till, har en relation till SIDA och därmed är så att säga auktoriserad. När en kommun skaffar sig vänort i u-land kommer u-landsproblematiken människorna riktigt nära. I kommunens skolor kan man t.ex. rent konkret följa en u-landsorts förhållanden och se hur dessa förhållanden genom aktiva insatser kan förändras. Det är angeläget och rimligt att dessa ideellt verkande, i alla avseenden obundna föreningar på något eller några sätt kan stödjas ekonomiskt av kommunen. Det är dessa intentioner som finns bakom den motion jag har åberopat. Jag tolkar emellertid, fru talman, utskottets skrivning så att en lagändring på sikt skall kunna bli möjlig. Det hälsar jag givetvis med stor tillfredsställelse.

Fru talman! Det svenska totalförsvaret bygger på en rad pliktlagar, som innebär att så gott som alla män och kvinnor på något sätt ingår i totalförsvaret i krig. För män gäller den allmänna värnplikten. Den är en av grundstenarna i det svenska militära försvaret och i totalförsvaret. Den allmänna värnplikten innebär att en värnpliktig under ett antal månader skall fullgöra sin utbildning. Han får under den tiden avstå från en del av den inkomst han annars skulle ha haft. En ny situation är att många värnpliktiga nu får göra sin värnplikt något senare än som tidigare varit fallet, beroende på det nuvarande stora antalet värnpliktiga till följd av att det föddes många pojkar under den aktuella perioden. Det kan dröja ganska länge innan de värnpliktiga får göra sin värnplikt. Även de som skall göra vapenfri tjänst kan ha blivit litet till åren innan de får fullgöra värnplikten. De har då ett helt annat ekonomiskt ansvar än de hade när de var yngre. De har kanske bildat familj, och de har bil och lägenhet. Det gör att den ekonomiska situationen för de värnpliktiga är annorlunda i dag än den var tidigare. Regeringen har i årets proposition föreslagit vissa förbättringar för de värnpliktiga, och det tycker jag är bra. Försvarsutskottet behandlar inte frågan om resorna i detta betänkande, utan den frågan kommer att tas upp senare under våren. Jag vill emellertid redan nu säga, eftersom de förändringar när det gäller resorna som överbefälhavaren har föreslagit är mycket diskuterade, att vi inom centern är ganska kritiska till en stor del av de förändringar som regeringen nu ställer sig bakom. Vi kommer tillbaka till denna fråga senare under våren, och jag vill säga att det inte är någon självklarhet att vi från centern kommer att ställa oss bakom de föreslagna förändringarna. I motion 303 har centern framfört att det återigen är dags för en övergripande värnpliktsutredning, och vi har därvid pekat på att det är viktigt att man tar ett samlat grepp över värnpliktsfrågorna. Vi kan konstatera att försvarsutskottet ställer sig bakom kravet på en värnpliktsutredning. Det innebär att våra krav är tillgodosedda, och det är bra. Försvarsutskottet försöker krångla till det litet genom att säga att regeringen skall tillkalla en särskild utredningsman, att man skall låta ÖB utreda och att man först därefter skall tillsätta en parlamentarisk utredning, såsom vi har krävt. Det är klart att detta innebär litet extra krångel, men för den goda sakens skull vill jag säga att det trots allt är bra att resonemanget till slut går ut på att det skall bli en parlamentarisk utredning. Vi har avstått från att reservera oss, eftersom vi tycker att vi är tillgodosedda, men vi har avgivit ett särskilt yttrande. Vi förväntar oss nu att det skall bli ett resultat av utskottets skrivning så att den så småningom leder till en parlamentarisk utredning. Vi kommer att följa frågan noga. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida när det gäller de värnpliktigas olika ekonomiska förmåner begärt en mycket kraftigare höjning av dagersättning och utryckningsbidrag än vad den socialdemokratiska regeringen och de borgerliga partierna velat gå med på. Vi tycker — som vi tidigare sagt — att det är ganska märkligt att man inte anser sig ha råd att ge de värnpliktiga en skälig ersättning under den plikttjänstgöring som Gunnar Björk i Gävle talade om. Det är faktiskt på det sättet att den tidigare dagersättningen, trots att även den var ganska låg, relativt sett var högre än dagens ersättning. Det här bidraget har urholkats på grund av det sjunkande penningvärdet, precis som alla reallöner. I fråga om dagersättningen har det emellertid inte skett någon uppföljning, utan den har halkat efter. Det betyder att de värnpliktiga, speciellt under den första tjänstgöringen, själva måste lägga till pengar för att kunna leva ett något så när vettigt liv under de månader då de gör denna värnpliktstjänstgöring. De 26 kr. per dag som kommer att utgå efter den höjning med 1 kr. som föreslagits i propositionen räcker inte långt, om den värnpliktige för omväxlings skull vill gå ut och fika eller kanske t.o.m. äta en middag utanför kasernen. Den som röker eller gör resor utöver de vanliga veckoslutsresorna får också lägga till pengar under värnpliktstjänstgöringen för att klara merkostnaden. Samhället anser det rimligt att de som gör den här plikttjänstgöringen skall betala för att få göra den! Vi kan inte ansluta oss till ett sådant resonemang. Enligt vår mening är det ganska märkligt att man talar mycket om att höja anslagen till det militära försvaret — det bollas med många miljoner och det förs fram förslag i olika prislägen — men inte anser sig kunna släppa till de relativt få miljoner per år som skulle erfordras för att höja dessa förmåner till en något så när skälig nivå. Vi har alltså föreslagit att dagersättningen skall sättas till 40 kr. per dag, och vi vill vidare höja utryckningsbidraget till 3 000 kr. Tidigare var kravet från värnpliktsrörelsen och Sveriges värnpliktsråd att dagersättningen skulle utgöra 30 kr. Det är några år sedan och inflationen rullar på, varför det nu är motiverat att höja beloppet till den nämnda nivån. Vi hoppas verkligen att övriga partier skall vara villiga att bidra till att staten i varje fall något snabbare ökar penningbidragen till de värnpliktiga. Dessa bidrag är ändå blygsamma med tanke på vad det kostar att leva i samhället i dag. I avvaktan på en förbättring av inställningen hos övriga partier och hos regeringen vill jag, fru talman, yrka bifall till vpk:s motion 309.

Fru talman! Ett enigt försvarsutskott har i betänkande nr 5 ställt sig bakom regeringens förslag beträffande vissa värnpliktsfrågor. Förutom mindre ändringar i bl.a. värnpliktslagen och familjebidragslagen föreslås uppräkning av dagersättning, utryckningsbidrag och familjepenning. En generösare bedömning av ensamstående värnpliktigas bostadsbidrag föreslås även. Detta innebär att nuvarande regel om att ett rum och kök som norm för beräkning av bostadsbidrag för ensamstående värnpliktig ändras, så att i fortsättningen normalhyran på orten för två rum och kök anger den nya ersättningsnivån. Ändringen är angelägen och undanröjer de problem som ibland lett till att värnpliktiga ej kunnat behålla sin bostad under grundutbildningen. Vänsterpartiet kommunisterna har i en partimotion förordat en betydande uppräkning av dagersättningen och utryckningsbidraget. Jag har förståelse för denna generösa attityd men menar ändock att den nu föreslagna höjningen av främst utryckningsbidraget är väl motiverad och rimlig. Den i och för sig blygsamma uppräkningen av dagersättningen kan till viss del motiveras av den planerade översynen av hela det värnpliktssociala fältet. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets enhälliga förslag. Men låt mig också något kommentera ett par frågor som berörts dels av Gunnar Björk i Gävle, dels av Oswald Söderqvist. Det som framför allt skiljer oss något är synsättet när det gäller dagersättningen. Oswald Söderqvist har pläderat för skäligheten, och jag kan hålla med honom om att följsamheten har varit dålig, vilket till en del har lett till att de värnpliktigas villkor inte helt har följt med i prisutvecklingen. Det kan då vara rimligt att koppla den frågan till den värnpliktssociala utredningen, som gäller alla de faktorer som värnpliktiga är berörda av under grundutbildningen. Jag kan till Gunnar Björk i Gävle bara säga att jag i utskottets skrivning inte kan finna att vi hänger upp den värnpliktssociala utredningen på någon koppling till att ÖB skulle utföra en del av beredningsarbetet. Vad som har sagts är att detta skall ske i två steg, där i det första steget en enmansutredning lägger grunden för det som sedan i en parlamentarisk utredning bör möjliggöra en total översyn, en bättre värdering och kanske också en bättre anpassning av de värnpliktigas villkor till de dagsaktuella rimliga kraven.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att det från centerns utgångspunkter är bra att vi har fått gehör för vårt krav på en värnpliktssocial utredning och att en enig riksdag står bakom det. När det gäller höjningen av dagersättningen är det riktigt att socialdemokraterna före 1982 års val lovade att dagersättningen skulle vara ca 30 kr. Detta vallöfte torde i dag vara värt 38-40 kr. per dag, när dagersättningen i verkligheten alltså är 26 kr. Det är ännu ett bevis på den socialdemokratiska löftespolitiken i 1982 års val, och det är ett stort svek mot de värnpliktiga. Den nivå som socialdemokraterna nu ligger på är ungefär den nivå som framför allt mittenpartierna hela tiden har förordat och delvis också moderaterna. Jag vill gärna poängtera socialdemokraternas svek utifrån tidigare vallöften.
Fru talman! Gunnar Björk i Gävle bör formulera sitt resonemang om svek något mera försiktigt. Jag har i anslutning till årets budgetproposition och diskussionen om de värnpliktssociala frågorna och dagersättningen inte funnit att någon från centerpartiet eller från borgerligt håll över huvud taget har pläderat för en högre ersättning än vad propositionen ger vid handen. De enda i denna kammare som har gjort det och kan ställa sig upp och föra det resonemanget är vänsterpartiet kommunisterna och Oswald Söderqvist Gunnar Björk bör vara något hovsammare i sin kritik.
Fru talman! Jag säger just att vi inte har förordat någon högre nivå, utan detta är ungefär den nivå som är ett fullföljande av 1982 års beslut, som folkpartiet och centern stod för. Det som skiljer är att socialdemokraterna inför 1982 års beslut sade att de räknade med att höja dagersättningen till 30 kr., vilket med en uppräkning i dag borde vara värt 38 kr., men nu ger 26 kr. Det är ca 12 kr. per dag som de värnpliktiga nu inte får i förhållande till de socialdemokratiska vallöftena 1982, och det innebär ett svek av socialdemokraterna.
Fru talman! I skedet före 1982 års val hade vi inte så stora möjligheter att bedöma den ruinerande politik som borgerligheten förde under sex år. När de verkliga förhållandena kom fram minskade också utrymmet. Dess värre måste vi konstatera att denna grupp får vara med och betala räkningen.
Fru talman! Det är naturligtvis allvarligt att socialdemokraterna hade så dåligt underlag för sina vallöften när de gick in i 1982 års val. Det är bara att hoppas att de har bättre underlag i fortsättningen.
Fru talman! Det är inte så lätt att basera ett underlag på en borgerlig politik som är svår att genomlysa.

Herr talman! En förutsättning för att Sverige skall kunna behålla sin ställning som en tekniskt högtstående industrination är att tillgången till såväl kunskaper som en avancerad högteknologi säkerställs. I viss mån kan beroendet av utländska leverantörer reduceras genom en stärkt kompetens och kapacitet inom landet. Viktiga delar av vår forskningsoch industripolitik under senare år har också haft detta syfte. Det är dock svårt för ett litet land som vårt att bygga ut en egen forskningsoch tillverkningskapacitet inom alla områden. Det är därför av stor vikt att den svenska industrin kan tillförsäkras fortsatt tillgång till avancerad högteknologi utifrån. Detta utgör ett viktigt led i en politik för en bibehållen konkurrenskraft och fortsatt ekonomisk tillväxt. Av betydelse i detta sammanhang är den exportkontroll som vissa avancerade industrinationer bedriver. Denna kontroll är omfattande och inbegriper tillförseln av utländsk teknik även till svenska företag och institutioner. Sverige har lagstiftning med långtgående restriktioner i fråga om handel med krigsmateriel och kärnenergiutrustning. Några andra generella statliga förbud eller begränsningar när det gäller handel med teknik finns inte och ligger inte heller i svenskt intresse. Däremot är det av ett starkt svenskt intresse att vårt land inte utnyttjas för en sådan osund handel som består i att svenskt territorium används för att kringgå andra länders exportbestämmelser. Den skärpning av andra länders exportkontroll som ägt rum under senare tid kan innebära en ökad risk för att ett neutralt land som Sverige skall utnyttjas som genomgångsland för en sådan osund trafik. Denna risk kan komma att öka genom att andra neutrala länder infört olika typer av exportregleringar för att stävja detta slags operationer. Vi bör därför vidta åtgärder för att förhindra sådan handel som har sin grund i att Sverige kan utnyttjas som genomgångsland för trafik som är illegal i andra länder. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts från försök att kringgå andra länders exportbestämmelser och i syfte att förhindra att Sverige kan utnyttjas som transitland för utländsk högteknik har regeringen i dag beslutat om en förordning med bestämmelser som förbjuder viss utförsel av sådana varor. Denna reglering får självfallet inte leda till att den seriösa handeln med avancerad teknik störs. Regeringens beslut innebär att utländska varor på högteknologiområdet som är underkastade exportrestriktioner i tillverkningslandet inte får föras ut ur Sverige om inte tillstånd från tillverkningslandet kan företes. Endast utländska varor omfattas av regleringen. Detta innebär att bearbetade produkter eller komponenter som ingår i varor som framställs i Sverige inte omfattas av bestämmelserna. Det blir tullens uppgift att kontrollera att regleringarna efterlevs. Förordningen träder i kraft den 1 juni i år.

Herr talman! Jag delar det synsätt som Björn Molin just har gett uttryck för. Det gäller nu en förhållandevis begränsad förordning som tar sikte på att hindra transitering genom Sverige av sådana varor som är förbjudna för utförsel från ett land till vissa andra länder.
Den 19 februari rann 50 ton varm, giftig fenol ur cisternerna vid Kema Nobels fabrik i Stockvik strax söder om Sundsvall. Massan svämmade över en skyddsvall som inte klarade så stora volymer, och tonvis med fenol rann via en avloppsbrunn ut i avloppsnätet, förstörde ett kommunalt reningsverk och fortsatte ut i havet. Detta är inte den första miljöskandalen vid Stockviksfabrikerna.
Den drabbar som sagt däremot inte det stora flödet av seriös handel med t.ex. import av komponenter som går in till svensk industri för tillverkning av exportprodukter. Förordningen tar alltså sikte på att Sverige inte skall kunna utnyttjas för transitering och sådan osund handel som är förbjuden i andra länders lagstiftning.
Har jordbruksministern för avsikt att låta undersöka de närmare omständigheterna kring händelsen och Kema Nobels hantering av de stora mängder giftig fenol som används i företagets produktion?

Herr talman! Sven Henricsson har frågat om jag har för avsikt att undersöka dels de närmare omständigheterna kring ett cisternhaveri vid Stockviksverken, dels Kema Nobels hantering av de stora mängder fenol som används i företagets produktion. Verksamheten vid Stockviksverken innefattar tillverkning av ett stort antal kemiska produkter i ett tiotal olika fabriksanläggningar. Verksamheten har prövats enligt miljöskyddslagen av koncessionsnämnden för miljöskydd. Det cisternhaveri som inträffade den 19 februari 1986 bedömdes till en början ha endast lokala effekter. Först dagen därpå upptäcktes höga fenolhalter i prover på avloppsvattnet i Essviks reningsverk. Den biologiska reningen i avloppsreningsverket bedömdes inte längre fungera, och beslut togs den 21 februari om att stänga reningsverket tills vidare. Det inträffade haveriet måste bedömas som allvarligt från miljöskyddssynpunkt. Länsstyrelsen har därför med stöd av tillsynsbestämmelserna i miljöskyddslagen förelagt bolaget att utföra ett omfattande saneringsoch kontrollprogram för att eliminera uppkomna olägenheter. Bolaget har även förelagts att föreslå åtgärder som förhindrar en upprepning av händelsen. Sedan bolaget redovisat de åtgärder som avses med föreläggandet ankommer det på naturvårdsverket och länsstyrelsen att ta ställning till de eventuella ytterligare åtgärder som kan krävas vid Kema Nobels fabrik i Stockvik. Jag förutsätter att de båda myndigheterna noggrant bevakar frågan, särskilt mot bakgrund av att det nu inträffade haveriet föregåtts av miljöoch driftsproblem under tidigare år.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min fråga. Sundsvallsområdet ligger under hårt tryck när det gäller miljön. Det är både kemisk industri och massaindustri som pressar på. Vi har vant oss vid problem när det gäller luft och vatten. Det är utsläppen som är bekymmersamma. Nu handlar det om fenol. Det ingår i Kema Nobel-företaget Cascos tillverkningsprocess och är klassat som gift. Det har dödskallemärkts av arbetarskyddsstyrelsen. Vid det aktuella tillfället fick de anställda vid kommunens reningsverk bege sig till sjukhus. De fick huvudvärk samt ont i munhåla och svalg. Fenol kan också ge frätsår, om det droppas på huden, liksom ögonskador. Man kan inte — utan att det blir en kraftig förorening — släppa ut fenol tonvis i det omkringliggande vattnet. Det är fråga om Ljungans utlopp. En tusendels milligram fenol per liter vatten gör vattnet odrickbart. Det är bra att naturvårdsverket och länsstyrelsen skall aktiveras i strävandena att bevaka det här fallet. Det är lugnande att höra att sådana åtgärder vidtas. Men man måste ändå fråga sig: Hur kan det finnas bestämmelser som tillåter att en avloppsbrunn kan placeras intill ett tappställe där man som i detta fall kan tappa 50 ton fenol? Avloppsbrunnen går ju till det allmänna avloppsnätet och innebär klart en risk för föroreningar. I den information som lämnats från företaget framhålls att det var tur att det var kallt den aktuella dagen — hade det varit varmt hade skadorna blivit ännu större. Jag skulle vilja säga att Stockvikverkens placering vid Ljungans utlopp innebär en tankeställare. Vi har kunnat notera rapporter om t.ex. skador på fisk uppströms Ljungans utlopp. Det är något som borde bevakas i det här sammanhanget.
Herr talman! Eftersom också jag bedömer detta som en allvarlig händelse har jag informerat mig om den fortsatta utvecklingen. Jag har därvid kunnat inhämta information om att företaget nu följer de krav på kostnadskrävande åtgärder som förelagts dem och att de åtgärder som har bestämts också ger effekt. De sista mätningarna i recipienten har gett vid handen att inga påvisbara halter av fenol finns kvar. Det lär dock dröja ytterligare en månad innan reningsverkets biologiska rening kan tas i bruk. Det är givetvis därför som vi måste se till att sådana här händelser kan undvikas i fortsättningen.
Herr talman! Jag noterar att miljöministern är inställd på att med hjälp av alla goda krafter komma i ett läge där vi kan undvika en upprepning av det inträffade. Jag vill erinra om att det inte är första gången som just dessa industrier figurerat i debatten om miljön. Det hände bara för något år sedan att deras stora avloppstipp uppmärksammades. Man kunde iaktta att genom denna tipp, som innehöll allehanda restprodukter, rann det en underström av vatten ner i Ljungan via en bäck. Det är också ett exempel på att det finns all anledning att vara skärpt när det gäller att uppmärksamma just denna industri.

Herr talman! Börje Hörnlunds fråga till industriministern om Volvos och Saab-Scanias tillstånd att utnyttja investeringsfonder har överlämnats till mig. Regeringens beslut beträffande Volvo gäller investeringar i Uddevalla, Göteborg, Skövde, Köping, Lindesberg och Olofström. Uddevalla och Olofström är s.k. tillfälliga stödområden. Vissa delar av Lindesbergs kommun tillhör stödområdet. Volvos investering görs dock i en annan del av kommunen. Beslutet beträffande Saab-Scania gäller investeringar i Malmö och ett tjugotal andra orter i Sverige. Till dessa orter hör Kramfors, Luleå, Skellefteå, Säffle och Åmål, vilka alla tillhör stödområdet, och Kristinehamn, som är tillfälligt stödområde. De nya bilfabrikerna i Uddevalla och Malmö har kostnadsberäknats till 1 800 resp. 3 000 milj.kr. Utgifterna för Volvos investering i Olofström har beräknats till 830 milj.kr. och för Saab-Scanias investeringar i Kramfors, Luleå, Skellefteå, Säffle, Åmål och Kristinehamn till sammanlagt ungefär 500 milj.kr.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

Av svaret kan utläsas att ungefär 2 96 av denna stora summa satsas i det egentliga stödområdet, eller i tre femtedelar av vårt land. På Strängs tid, mitt i den period då flyttlasspolitiken var som värst, myntades begreppet: En liten rännil måste få gå tillbaka. 2 96 är mindre än en liten rännil. Jag beklagar att det är på detta sätt, för nu sker faktiskt utflyttningen från stödområdena snabbare än på 1960-talet. ställde finansministern några krav på att större belopp skulle investeras inom stödområdena? Ett belopp på 5 miljarder skulle vara mycket skäligt, när nu Volvo och Saab fick så enormt goda villkor i samband med lokaliseringarna till Malmö och Göteborg.
Herr talman! Jag hoppas att Börje Hörnlund är medveten om att det här är fråga om var företagen skall använda sina egna pengar. Det är alltså inte 25 miljarder av statens eller någon annans pengar, utan det är företagens egna pengar. Av denna summa satsar företagen mycket stora belopp på de orter som stod inför synnerligen allvarliga sysselsättningssvårigheter, dvs. Uddevalla och Malmö. Det värde som rätten att utnyttja vissa investeringsfondsmedel representerar för företagen är högst ovisst, beroende på hur investeringsfonderna kommer att hanteras framöver. Antag att regeringen under de kommande åren skulle frisläppa investeringsfonderna! Då är de nu aktuella besluten inte värda ett dugg, sett från skattesynpunkt. På Börje Hörnlunds fråga är svaret ja. Det ställdes ytterligare krav, men vi kan inte tvinga företag att utföra investeringar som de inte har projekt till.
”Staten drar in pengar från kommunerna för att minska det statliga budgetunderskottet. Kommunerna måste då få möjlighet att möta dessa inkomstminskningar så att de inte slår alltför hårt mot verksamheten. —-—-- Statliga regler som hindrar förnyelse och omprövning måste bort.” Denna uppfattning framförs av Helsingforss finansborgarråd John-Olle Persson, som bl.a. vill införa bilavgifter och avgifter på kommersiella lokaler. Är finansministern beredd att i överensstämmelse med ovanstående önskemål lämna riksdagen förslag om ändring av de statliga regler som i dag hindrar en kommunal avgiftsoch skattepolitik att kompensera kommunen för effekterna av den statliga utgiftsåtstramningen?

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag är beredd att lämna förslag om ändring av de statliga regler som i dag hindrar en kommunal avgiftsoch skattepolitik som kan kompensera kommunen för effekterna av den statliga utgiftsåtstramningen. De åtgärder som staten vidtar i de ekonomiska relationerna till kommunsektorn för 1987 skall ses mot bakgrund av det av allt att döma mycket gynnsamma ekonomiska läget i kommunsektorn och en utveckling av denna sektor som är förenlig med en utveckling mot balans i samhällsekonomin. I finansplanen angav jag att omfattningen av de åtgärder som behöver vidtas måste avvägas mot kommunsektorns ekonomiskå situation, så att de kan ske inom ramen för ett i stort sett oförändrat skattetryck, samt att taxeoch avgiftshöjningar bör ske med stor återhållsamhet. Jag anförde vidare att en aktiv omprövning och effektivisering av befintliga verksamheter, kombi nerad med en minskad statlig styrning som ger kommunerna möjlighet att lättare anpassa sina verksamheter till lokala förhållanden bör medverka till att den kommunala verksamheten utvecklas inom det givna samhällsekonomiska utrymmet. Sådana åtgärder har redan vidtagits från statens sida, och ett omfattande arbete pågår för att ytterligare öka den kommunala rörelsefriheten. I det pågående frikommunsförsöket har berörda kommuners önskemål i stor utsträckning kunnat tillmötesgås. När det gäller de i Helsingfors aktualiserade förslagen om nya avgifter på olika områden som främst avses tas ut av näringslivet vittnar detta om den stora vikt som finansborgarrådet tillmäter de för medborgarna centrala kommunala verksamheterna. Nu finns det efter vad jag förstått ännu inte några mer färdigutredda förslag framme, varför jag i dagsläget inte vill göra några närmare kommentarer. Allmänt ställer jag mig tveksam till att man skulle kunna få några mer avsevärda inkomstförstärkningar i den kommunala verksamheten via nya avgifter. Det hindrar dock inte att det kan finnas områden där en avgiftsbeläggning kan vara befogad.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. John-Olle Persson, Helsingforss finansborgarråd, gjorde häromveckan ett mycket uppmärksammat och kritiserat utspel. Han ville avgiftsbelägga en rad tjänster — bl.a. skulle biltrafiken in till staden drabbas. Det är ett mycket försiktigt svar som finansministern ger. Det märks att det är en kär partikamrat som skall sättas på plats. Här är det nämligen fråga om ett sabotage mot den av finansministern eftersträvade åtstramningen på det kommunala planet. Jag bedömer ändå svaret så, att finansministern inte vill gå John-Olle Persson till mötes. I realiteten gör man i stadshuset en kringgående rörelse, när man vill införa nya punktskatter. Jag tycker att man kan beteckna svaret så, att finansministern tar John-Olle Persson i örat. Det är bra. Det svar som finansministern har givit mig här kommer omedelbart att registreras i stadshuset, som ligger bara ett stenkast härifrån. Men jag undrar om det blir känt ute i landet, där missnöje råder med finansministerns åtstramningspolitik. Smittorisken är stor, och det kan bli så att man börjar ”följa John”, som leken så träffande kallas. Jag skulle vilja ställa en fråga: Är inte finansministern orolig för att åtstramningspolitiken på det kommunala planet torpederas av den avgiftsmodell som de socialdemokratiska stadshuspolitikerna vill ha? Finansministern måste ändå se det som ganska oroande att man flaggar med en sådan här avgiftspolitik, öppet och oförfärat.
Herr talman! Eftersom John-Olle Persson möjligen kan nås av innehållet i det här meningsutbytet vill jag göra klart att jag inte tar honom vare sig i örat eller i någon annan kroppsdel. Jag anser att Helsingforss kommun har full rätt att pröva huruvida det, om det inte är till men för medborgarna i kommunen, kan införas avgifter. Den oro man kan hysa för utvecklingen på det kommunala området gäller definitivt inte att kommunerna kan komma att genomföra en lång rad avgiftshöjningar. Jag tror att kommunerna i det här läget kommer att försöka anpassa verksamheten till de ekonomiska villkor som gäller. Och det är trots allt så att de ekonomiska villkoren för flertalet kommuner är goda både för 1987 och för 1988.
Herr talman! Jag undrar hur finansministern skulle ha talat om det hade varit borgerligt flertal i stadshuset. Då hade det nog varit ett annat tonläge. Den avgiftshöjning som man har sagt sig önska pareras icke med någon skattesänkning. Bakvägen vill man bredda den kommunala skattebasen, och det är det som är oroande. Jag tror att finansministern tycker att det var ganska bra att jag ställde den här frågan, eftersom finansministern då i alla fall fick säga att han är tveksam till att man förfar på detta sätt. Det här är, som sagt, mycket oroande, men jag fick i alla fall finansministerns ord på att han är tveksam om det riktiga i metoden.

Herr talman! Alltsedan särbeskattning av makars A-inkomster infördes har gällt att underskottsavdrag, liksom andra allmänna avdrag, i första hand avräknas från A-inkomst. Någon förändring i detta avseende har inte skett. Jag är medveten om att reglerna på området inte är lättillgängliga. Inom finansdepartementet prövas fortlöpande möjligheterna att uppnå förenklingar i regelsystemet. Det gäller också de regler som Björn von der Esch tar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

För att de skall kunna räkna ut sin skatt krävs att de kan skilja mellan A och B-inkomst, A-underlag och B-underlag, grundbelopp, tillväxtbelopp, underlag för grundbelopp, underlag för tilläggsbelopp, brytpunkt och proportionering. Lyckas de få rätsida på dessa begrepp, vilket riksskatteverket inte har fått, och kan räkna ut sin skatt, stämmer likväl ofta inte det belopp som de får fram med det som står på skattsedeln. Orsaken till att beloppet inte stämmer kan skattemyndigheterna numera ofta inte upplysa om. Man hänvisar till datorn och säger att det inte går att räkna ut beloppet för hand. Datorn räknar förvisso rätt, men matas den med felaktiga uppgifter blir det fel. Den skattskyldige har då bara att betala. Vårt skattesystem är på väg att bryta samman, eftersom varken allmänheten eller myndigheterna kan hantera lagstiftningen längre. Det andra stycket i finansministerns svar är ju ett tydligt bevis på hur lätt det blir fel. Allt flera insiktsfulla bedömare är ense om att det kommer att braka ihop, men före sammanbrottet kommer många medborgare att råka i förtvivlade situationer bara därför att de inte begriper lagarna. Dagens skattetabeller är inte mer värda för den enskilde än en jordglob för en orienterare. Finansministern sade i kammaren i går: Vad denna riksdag än kan kosta på sig, den kan inte kosta på sig att lura svenska folket. Jag instämmer till fullo.

Herr talman! Mitt svar till Lennart Pettersson är följande. Den s.k. Leo-kommissionen är oförhindrad att behandla de skattemässiga aspekterna av de åsyftade förvärven av konvertibla skuldebrev. I avvaktan på att kommissionen redovisar resultatet av sitt arbete är det inte påkallat att i annan ordning utreda hithörande beskattningsfrågor.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
Konvertibla skuldebrev innebär ju i korthet att man lånar ut pengar till ett företag mot att man senare till en på förhand överenskommen kurs får rätt att omvandla lånet till aktier i företaget. Om man inte vill utnyttja konverteringsrätten, återbetalas lånet. Genom att sätta konverteringskursen lågt och genom att ge dem som man vill gynna — bl.a. sig själv — rätt att teckna stora konverteringslån kan man tjäna mycket pengar helt riskfritt. Det visar flera exempel. Om villkoren är lämpligt utformade, kan man alltså tillskansa sig en större andel av företagets framtida tillväxt och förmögenhet än man har rätt till. Det sker då på övriga aktieägares bekostnad. Detta, herr talman, är den börsetiska sidan av saken. Den frågan tas förhoppningsvis upp fullt ut av den av regeringen tillsatta Leo-kommissionen. Men de konvertibla skuldebreven har också en skattemässig sida. De förmåner som man på detta sätt skaffar sig är ju att betrakta som ett tillskott till styrelsearvoden eller vederlag. De är dock helt skattefria. Jag hävdar att konvertibler alltmer utnyttjas som en ren skatteflykt. Det framgår inte minst av den artikel i detta sammanhang som fanns i tidningen Affärsvärlden förra veckan. Genom lämpligt utformade konvertibler kan alltså näringslivets män på ett enkelt sätt bygga upp personliga förmögenheter. Det gäller då medel som är obeskattade men som borde vara beskattade. Jag uppfattar finansministerns svar som ett i varje fall indirekt löfte om att Leo-kommissionen kommer att titta på dessa frågor. Den är alltså inte förhindrad att beakta de skattemässiga aspekterna i detta sammanhang. Jag tror att det är viktigt att man gör det. Det är dock inte säkert att problemen löses enbart genom att den börsetiska frågan klaras ut. Det kan ju mycket väl bli så, att styrelse och aktieägare ingår oheliga allianser — på skattebetalarnas bekostnad.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat om jag är beredd att medverka till att hemvärnets handeldvapen moderniseras. Hemvärnet har väsentliga uppgifter inom totalförsvaret och skall utrustas så, att det kan fullgöra sina uppgifter. Beträffande handeldvapen har redan i dag gevär m 45). En ny automatkarbin tillförs armén under en tioårsperiod, vilket innebär att automatkarbin tillförs hemvärnet i ungefär samma takt.